Herr talman! Inge Carlsson sade i sitt anförande härifrån talarstolen att situationen i Malmö fortfarande är besvärande. Den besvärliga situation som Malmö och Malmöregionen befinner sig i har faktiskt inte uppkommit över en natt. Det är många politiska felgrepp som har lett fram till den nuvarande situationen. Inge Carlsson läste högt ur moch fp-motioner. Jag skall läsa några rader ur vår centermotion om situationen i Malmö och Malmöhus län. Vi har skildrat hur bilden ser ut efter ett 66-årigt socialdemokratiskt styre i Malmö. I motionen anför vi: ”Bilden av Malmöhus län präglas alltså inte av utveckling och expansion utan snarare av oroande tendenser till stagnation. Sedan åtskilliga år har befolkningstalet i Malmö inte bara stagnerat utan gått kraftigt tillbaka. Det är en följd av såväl en tidigare alltför ensidig satsning på stora företag som en ensidig satsning på höghusområden när det gäller bostadsplanering. När möjlighet för barnfamiljer att bygga småhus i kranskommunerna runt Malmö underlättades, ökade utflyttningsströmmen. Valfrihet i boendet var så gott som obefintlig i Malmö under 1960 och 1970-talen. Arbetslösheten i Malmö har legat på en alltför hög nivå under hela 1980-talet. Under 1985 uppgick arbetslösheten i Malmö till ca 6 90, vilket innebär en dubbelt så hög nivå som för riket som helhet som hade 2,9 90. Till detta kom alla de som sysselsätts genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder.” Arbetslösheten har lett till många sociala problem, som framför allt är märkbara i åldersgruppen 20-24 år. 65 Vi fortsätter i vår motion: ”Ett annat mått på den nyfattigdom som finns i Malmö är utvecklingen av socialbidragens storlek. 1985” — lägg märke till årtalet, Inge Carlsson! — ”uppgick de till mer än 300 miljoner. Det skall jämföras med 50 miljoner 1980.” Procentuellt var Malmö den ort i Sverige som hade det största antalet socialbidragstagare under 1985, nämligen 13 96. Så var förhållandet efter socialdemokratisk majoritet i Malmö under 66 år. Siffran hänför sig till en tid då det var socialdemokratisk majoritet också i riket. Herr talman! För att komma till rätta med problemen i vår region är det viktigt att de små och medelstora företagen ges goda förutsättningar att arbeta, eftersom nya arbetstillfällen inom den privata sektorn tillkommer främst i dessa företag. Men det hindrar inte att även en stor och livskraftig industri som genererar en tät struktur av småföretag är något som Malmö är i behov av, när nu beslutet om nedläggning av den civila fartygsproduktionen vid Kockums blir ett faktum — något som man kan beklaga. Saabs bilfabrik är också den tyngsta delen av ersättningen för Kockums varv. I motion A418, som är undertecknad av Bertil Fiskesjö, Stig Josefson och mig, tar vi upp de problem som Malmö och Malmöhus län har haft att brottas med och som i många fall alltjämt kvarstår. Vi pekar också på olika åtgärder för att lösa dem. Nedläggningen av Kockums drabbar naturligtvis inte bara Malmö, utan hela regionen. Som jag nämnde har arbetslösheten varit alltför hög, särskilt bland ungdomar. Därför är det nödvändigt med åtgärder som underlättar för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. En förutsättning för en bättre arbetsmarknadssituation är en satsning på utbildning. Enligt länsstyrelsen i Malmöhus län har företagen stora svårigheter att rekrytera kvalificerad arbetskraft med utbildning inom främst verkstadsteknik samt datoroch mikroelektronik. Inrättandet av verkstadsskolor och lärlingsutbildning är därför mycket angeläget. Detta har vi från centerns sida krävt under många år. Ett exempel på detta är den motion som avlämnades till årets riksdag om lärlingsutbildning på Citadellet i Landskrona. En sådan satsning skulle vara ett värdefullt utbildningsalternativ för unga människor. Arbetskraft med datoroch elektronikutbildning får en allt större betydelse för industrins utveckling. Det är angeläget att ett eller två år med sådan utbildning sker som påbyggnad efter gymnasiet. Välutbildad arbetskraft är en förutsättning för en vitalisering och utveckling av vår region. I det här sammanhanget kan man peka på Fosie industriby i Malmö som ett exempel på en satsning på småföretag som lovar gott för framtiden. Vi föreslår att ett verkstadstekniskt utvecklingscentrum, knutet till tekniska högskolan i Lund, förläggs till industribyn. Vi har i vår motion också tagit upp förläggningen av ett biocentrum till regionen, vilket skulle få stor betydelse för främst den svenska växtförädlings-, livsmedelsoch läkemedelsindustrin. Biotekniken och livsmedelsforskningen är redan tunga områden vid universitetet. En satsning på ett biocentrum skulle således vara en viktig insats för vårt län, inte minst med tanke på den starka koncentration som livsmedelsindustrin har till den sydsvenska regionen. Samverkan mellan universitetet i Lund och näringslivet har resulterat i Prot. 1985/86:155 forskarbyn Ideon i Lund. Ett motsvarande Ideon i Malmö är också väl 29 maj 1986 framme i planerna. Arbetet med att bygga upp forskningsbyn har påbörjats, och planeringen av en motsvarande satsning inom lantbruket pågår. Ett mål är att utveckla Malmö till ett läkemedelsteknologiskt centrum i landet. Högskolorna i Malmö-Lund samarbetar också med de mindre kommunerna. Samverkan mellan Sjöbo kommun och universitetet har inletts. Enligt vår uppfattning bör på samma sätt ett samverkansprojekt startas med inriktning på jordbruksoch livsmedelsområdena, lämpligen förlagt till mellersta delen av länet, t.ex. Hörby. Vi kräver också att beslutet om nedläggning av grundutbildningen av tandläkare i Malmö omprövas. Regionen får inte på det sättet berövas utbildning inom en hel sektor. På energiområdet har Malmöhus län fått de första kontakterna med naturgasprojekten. Naturgas är ett utmärkt energialternativ. Plötsligt har många fått upp ögonen för att man lever i omedelbar närhet av en potentiell risk, lika stor som den som kom till uttryck i Tjernobyl. Barsebäck är påträngande nära i Skåne och till angränsande städer som Helsingborg, Lund, Landskrona, Malmö och Köpenhamn. Tanken på vad som skulle kunna hända om olyckan är framme är outhärdlig, så Barsebäck måste stängas. Det kravet tystnar inte utan växer alltmer i styrka. Förutom naturgasen är inom energisektorn i vår region den geotermiska energin intressant. Ett projekt har startats i Lund och borde få nya liknande projekt som efterföljare. Sedan ett antal år bedrivs inom miljövårdsprogrammet vid Lunds universitet forskning rörande nya metoder att ersätta icke förnyelsebara energikällor. Den kunskap som byggts upp är av särskilt stort värde i samband med avvecklingen av kärnkraften. Särskilt aktuell just nu är också en satsning på etanoltillverkning. Vi föreslår i motionen att en produktionsanläggning för etanol blir lokaliserad till vårt län. Vad Skånes kommunikationer beträffar vill vi ha bra färjeförbindelser — det har vi diskuterat tidigare — i stället för en bro. Vi föreslår att flygplatsen Malmö-Sturup får en ökad andel av den utrikes flygtrafiken. Elektrifiering av järnvägen Malmö-Ystad skulle betyda mycket för Ystads och angränsande kommuners utveckling.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

Herr talman! I arbetsmarknadsutskottets betänkande 18 föreslås att riksdagen antar regeringens förslag om särskilda insatser i Malmöregionen. Insatserna skall ske samtidigt som den civila fartygsproduktionen vid Kockums avvecklas. Som framgått av diskussionen här i dag vill man förstärka arbetsförmedlingen med 14 milj.kr., och man anslår 28 milj.kr. för en utökning av arbetsmarknadsutbildningen. Vidare anslås 20 milj.kr. för beredskapsarbeten. Av de 95 milj.kr. som föreslås i propositionen skall 9 milj.kr. kunna användas som stöd till enskilda människor. Herr talman!

Då Lars-Erik Lövdén här tidigare har redovisat vår uppfattning i denna fråga skall jag i den här delen avstå från ytterligare kommentarer. Regeringens totala förslag om insatser i Malmöregionen syftar ju till att främja utvecklingen av ny industri och sysselsättning i Malmö. Åtgärdspaketet har en inriktning som stämmer väl överens med de förslag i de motioner som de socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Malmö under en följd av år har väckt i riksdagen. Enligt vår uppfattning bör regeringens åtgärdspaket starkt kunna bidra till regionens möjligheter att lösa sina problem på sysselsättningsområdet. Regeringen visar med sina åtgärder att man tar ett betydande ansvar för sysselsättningen i Malmöregionen. Det synsätt som redovisas i reservation 3 angående lokaliseringsbidrag är, som jag ser saken, verkligen egendomligt. Det är faktiskt inte bara egendomligt utan i högsta grad också naivt att tro att regeringen skulle börja omförhandla när det gäller lokaliseringsbidraget för Volvos satsning i Uddevalla. Malmöpaketet utgör ju ett bevis för att regeringen, sedan man bestämt sig för att avveckla den civila fartygsproduktionen vid Kockums, tar ett sysselsättningsansvar. Om regeringen inte hade varit beredd att ta de grepp som man i det här fallet har tagit, hade man inte heller tagit ett ansvar för utvecklingen i Malmö. Jag avser då avvecklingen av den civila fartygsproduktionen vid Kockums. Under åren 1976-1982 fick vi faktiskt nog av moderaternas politik. Det gäller den ansvarslösa struktur och den typ av arbetslöshetspolitik som moderaterna även i dag här i kammaren pläderar för. Den tiden vill vi, herr talman, inte ha tillbaka! I samband med en avveckling av den civila fartygsproduktionen vid Kockums måste, enligt vår mening, alla som lämnar varvet få ett nytt arbete, utbildning som leder till arbete eller pension. Det är därför viktigt att man i pensionsfrågan snarast kan komma fram till en bra lösning. Jag är övertygad om att den socialdemokratiska regeringen kommer att arbeta i den riktningen. Alla måste, som vi ser saken, garanteras en rimlig inkomsttrygghet. En förutsättning för att det målet skall kunna uppnås är naturligtvis att tiden för en avveckling vid Kockums varv blir tillräckligt lång. Enligt min mening kommer det inte att vara tillräckligt med den produkttanker som det nu i dagarna talas om. Fartyget är alldeles för litet, med tanke på varvets effektivitet och organisation. Det är min bedömning att ytterligare insatser behövs för att göra tiden för en avveckling vid Kockums varv tillräckligt lång. 95 96 av hela personalen vid Kockums är män, och tre av fyra arbetare är bosatta i Malmö kommun. Motsvarande tal för tjänstemännen är två av tre. Arbetslösheten bland männen i Malmö och i Malmöhus län över huvud taget har under hela 1980-talet legat på en relativt hög nivå. Under föregående år t.ex. låg den relativa arbetslösheten för män i den här regionen på 6,1 90. Jämfört med riket som helhet är arbetslösheten här alltså dubbelt så stor. 20 90 av de 2 400 personer som direkt berörs av en avveckling av Kockums civila fartygsproduktion är över 55 år. Många av de ca 300 arbetare och 200 tjänstemän som berörs har sannolikt inga större möjligheter att få nya arbeten. Mot den bakgrunden krävs det — jag har tidigare varit inne på den frågan — särskilda åtgärder. Enligt vår mening bör pensionering inte vara en förstahandslösning för de närmast berörda. Icke desto mindre bör man omsorgsfullt pröva möjligheterna att finna vägar till goda pensionslösningar i de enskilda fallen, som jag tidigare har nämnt. Det bör ske i en positiv och generös anda. Även om Kockums varv är en mansdominerad arbetsplats — som jag nyss redovisat — får vi inte glömma bort att även många kvinnor är anställda vid varvet. Dessa kommer också att få stora problem i samband med nämnda strukturförändring inom varvet i Malmö. Man bör nog speciellt uppmärksamma även de här kvinnornas utsatta situation. Utskottsmajoriteten delar regeringens bedömning att det behövs en kraftig satsning på arbetsmarknandsutbildning. För att tillgodose detta behov föreslås i propositionen totalt 28 milj.kr. Satsningarna på arbetsmarknadsutbildning sammanhänger delvis också med vilken omfattning och inriktning avvecklingsproduktion vid varvet kommer att få. En beredskap måste därför skapas för ytterligare insatser för arbetsmarknadsutbildning. På Kockums Varv finns också personer med olika former av fysiska och psykosociala arbetshandikapp. En mycket nära koppling till Samhällsföretag måste därför skapas. Sådana åtgärder förutses — jag vill understryka det — också i regeringens proposition och beräknas under budgetåren 1986 88 leda till ytterligare platser med introduktionsbidrag och lönebidrag inom Samhällsföretagsgruppen. Utskottet vill på denna punkt understryka att regeringen noga bör följa utvecklingen och om det visar sig nödvändigt föreslå ytterligare åtgärder. Jag kan inte, herr talman, undgå att komma in litet på de inlägg som har gjorts av Sonja Rembo och Ulla Tillander. Oberoende av partifärg har båda försökt beskriva situationen så att det skulle vara socialdemokraternas politik som har lett till sysselsättningssvårigheterna i Malmö kommun. Detta måste naturligtvis i hög grad bygga på okunskap. Det stora problemet när det gäller sysselsättningen, Sonja Rembo, var väl den politik som fördes mellan 1976 och 1982, därför att det var under den tiden som det försvann tiotusentals och åter tiotusentals sysselsättningstillfällen i Sverige. Sysselsättningsproblemen ökade i Malmö under denna tid. Det finns anledning att erinra Sonja Rembo, eftersom hon sitter i arbetsmarknadsutskottet, om att det var hennes parti som i hög grad bidrog till att man 1980 övergav den fulla sysselsättningens politik, som har varit socialdemokratins kännemärke under hela dess verksamhetsperiod. Det var denna övergång, från den fulla sysselsättningens politik, som ledde till att man inte bara i Malmö utan också på många andra orter i detta land har haft och fortfarande arbetar under besvärliga förhållanden på arbetsmarknaden. Det är ytterst märkligt att Ulla Tillander, som borde ha särskild kunskap om Malmö, t.ex. kan hävda att 66 år av socialdemokratiskt styre i Malmö är orsaken till den svåra situationen där. Innan hon avslutade sitt anförande lovordade hon emellertid den utveckling som har skett i Fosie industriby. Det kan inte vara Ulla Tillander främmande att utvecklingen av just Fosie industriby i hög grad har tillkommit på socialdemokratiskt initiativ, under den tid som socialdemokraterna skötte kommunalpolitiken i Malmö. Det hade varit bra om Ulla Tillander, när hon höll ett tio minuter långt anförande, genomgående varit konsekvent i hela anförandet. Jag skulle tro att var och en som har intresse av och orkar läsa Ulla Tillanders anförande i riksdagsprotokollet kommer att upptäcka den ologiska uppbyggnaden av anförandet när det gäller kritiken mot socialdemokraterna i Malmö för att de skulle ha bidragit till sysselsättningsproblemen. De problemen skapade faktiskt en borgerlig majoritet i Sveriges riksdag mellan 1976 och 1982. Till sist, herr talman, vill jag kort anknyta till utskottets betänkande. Jag vill ändå hävda att den slutsats som utskottet kommer till vid behandlingen av vår motion är positiv. Utskottet redovisar i sak en uppfattning som är ganska identisk med den som vi har angett i vår motion.

Jag noterar dock med tillfredsställelse att också utskottet utgår från att det kan bli nödvändigt med en uppföljning i form av åtgärder. Det uttalandet har ju precis samma andemening som vår motion. Jag har därför, herr talman, inget eget yrkande i anslutning till den motion som jag nu har redogjort för.

Herr talman! Kurt Ove Johansson gör sig skyldig till precis samma historieförfalskning som alla andra socialdemokrater som har varit uppe i den här debatten. Han skyller allt på de borgerliga regeringarna 1976-1982. Jag är den första att beklaga att inte de borgerliga regeringarna förmådde att på det här området bryta med den tidigare socialdemokratiska politiken. Faktum är — och det vet Kurt Ove Johansson — att socialdemokraterna ända sedan 1960-talet har bedrivit det som betecknas som den aktiva industripolitiken. Då var det stålindustrin och varven som var de stora framtidsbranscherna. Det skulle satsas! Staten gick in i Uddevallavarvet. Det lades månghundramiljonbelopp på en ny torrdocka i Uddevalla för supertankrar. Staten gick tillsammans med Saléns in i Götaverken 1971. Man tog inte konsekvenserna av Eriksbergskraschen. 1981 erkände den nuvarande industriministern — när han var i opposition — här i kammaren att varvens problem accentuerades under åren 1973 och 1974, alltså före de borgerliga regeringarna. Det är det vi moderater säger: Vi kan inte fortsätta med denna socialdemokratiska politik, som alltför länge har fått prägla industrins och näringslivets utveckling i vårt land. Vi måste ha en politik som ger tillväxtmöjligheter. Vi kommer aldrig att få en sund arbetsmarknad, en arbetsmarknad som ger full sysselsättning i alla regioner, förrän vi får denna tillväxt och detta expanderande näringsliv. Nu är det bilindustrin som är föremål för socialdemokratisk välvilja. Vi får innerligt hoppas, herr talman, att inte satsningarna på bilindustrin kommer att få samma förödande konsekvenser som de socialdemokratiska satsningar na på stålindustrin och varvsindustrin. Jag tror att bilindustrin själv har Prot. 1985/86:155 överlevnadskraft och kan motverka de tendenser som kan ligga inbyggda i 29 maj 1986 den här typen av statlig stödpolitik. Jag ser också orsakerna till att socialdemokraterna är så negativa som de är till att frigöra investeringsfonderna, som generellt skulle ge hela näringslivet i Sverige expansionsmöjligheter utan statlig och politisk styrning.
Herr talman! Att socialdemokraterna inte ställer sig negativa till Fosie industriby, som jag nämnde, är exempel på ett nytänkande från den socialdemokratiska sidan. Tidigare ville de helst satsa på stora företag där man kunde rationalisera, och så skulle det göras en kraftfull ensidig satsning på den offentliga sektorn. För småföretag hade man inte mycket till övers. Det skedde också så småningom ett nytänkande på bostadspolitikens område. I många år under 1960 och 1970-talen byggde man i Malmö mest flerfamiljshus. Endast 6 96 av bostadsproduktionen under denna tid utgjordes av småhus. Det var doktrinen som bestämde, inte människors önskemål. Genom denna bostadspolitik med uttalat socialistiska förtecken har 35 000 människor valt att flytta ut till kranskommunerna, och det har medfört en sned åldersfördelning och många andra problem i Malmö. Egentligen skulle Malmö med sitt läge i närheten av det trafikerade Öresund, med närheten till Danmark och kontinenten och med det rika uppland som Skåne är både på människor och på naturresurser kunna vara en blomstrande stad, och det kommer den säkerligen att bli igen. Det är den vetskapen som gör att dagens situation trots allt inte är hopplös. Att det har blivit som det är, det är ingen tillfällighet. Det har ett otvetydigt samband med en stelbent och fantasilös politik som har förts i Malmö under de 66 år som socialdemokraterna har haft majoritet där. Man insåg inte i tid att de flesta arbetstillfällena skapas i små och medelstora företag. Nu får vi bära konsekvenserna av den politiken.

Herr talman! Kurt Ove Johansson har gjort sig skyldig till historieförfalskning som alla socialdemokrater gör, säger Sonja Rembo. Vad sade Kurt Ove Johansson då i sitt inledningsanförande som skulle vara historieförfalskning? Jo, jag sade att mellan 1976 och 1982 hade vi borgerliga regeringar. Jag frågar, är det historieförfalskning? Jag sade att under tiden mellan 1976 och 1982 försvann det tiotusentals och åter tiotusentals sysselsättningstillfällen. Är det historieförfalskning? Det är bara att gå till aktuell statistik för den tiden och få belägg för detta. Jag hävdade att de borgerliga regeringarna övergav den fulla sysselsättningens politik. Är det historieförfalskning? Det är ju bara att gå till riksdagstrycket, Sonja Rembo, och få bekräftat att Kurt Ove Johansson inte har gjort sig skyldig till någon som helst historieförfalskning. Mina konstateranden på den här punkten håller verkligen för en granskning. Sonja Rembo erkänner alltså att de borgerliga inte lyckades med politiken på detta område. De lyckades inte bryta med den socialdemokratiska politiken, sade hon. Men det var precis det som ni lyckades med. Ni lyckades 7 ju 1982 bryta den fulla sysselsättningens politik genom att överge den. Det var det klaraste brottet mot en socialdemokratisk politik som man över huvud taget kunde göra.

Ingen kan väl ändå förneka att Fosie industriby också kom till under den tid socialdemokraterna hade makten i Malmö. Inte heller det är historieförfalskning, Ulla Tillander.
Herr talman! Kurt Ove Johanssons senaste replik borde egentligen få tala för sig själv. Han för en typ av politisk debatt som man egentligen inte borde bemöta. Vad jag sade var att Kurt Ove Johansson liksom alla andra socialdemokrater som deltagit i den här debatten försöker att skylla allt elände på de borgerliga regeringsåren. Jag har också försökt visa att vad de säger inte är sant. Det är historieförfalskning. Jag kan inte påminna mig att socialdemokraterna någon gång under den borgerliga sexårsperioden föreslog en annan inriktning av industripolitiken. Man ville ha större bidrag, man ville ha mera pengar. Precis som Kurt Ove Johansson gör här satte man likhetstecken mellan att ta ansvar för arbetsmarknaden och att betala ut mer bidrag. Som en effekt av det måste man också dra in mer skattemedel. Den undersökning som gjorts inom verkstadsindustrin visar att man plockar av företagen pengar och lägger in mer och mer pengar under statligt styrande. I nåder betalar man sedan ut stora belopp till företag och verksamheter som man av politiska skäl bedömer som önskvärda eller hoppas kan ha en framtid. Detta är en förödande politik för Sverige. Jag vill än en gång fråga Kurt Ove Johansson, som jag har frågat andra socialdemokrater som har deltagit i debatten: Varför vill man inte ge alla företag samma möjligheter att disponera sina investeringsfonder, så att de ges möjligheter att expandera och skapa nya arbetstillfällen? Varför vill man släppa investeringsfonderna bara när det gäller de allra största och allra lönsammaste företagen — Volvo och Saab? Jag tror att de faktiskt klarar sin expansion ganska bra med de medel de redan har. Och hur skall socialdemokraterna i en kommande lågkonjunktur klara sysselsättningen när de har så uppenbara problem att göra det nu under en högkonjunktur? Hur skall ni möta de långsiktiga problem som skissas i den departementspromemoria som jag tidigare talade om? Hur skall ni bryta den utveckling som vi har haft ända sedan slutet av 1960-talet, och som innebär att allt fler människor står utanför den reguljära arbetsmarknaden och blir beroende av olika former av med statliga medel subventionerad sysselsättning? Denna långsiktiga utveckling finner vi moderater djupt oroande. Vi behöver en helt annan politik för att vi skall kunna ta det ansvar som vi måste ta för de arbetslösa.
Herr talman! Kurt Ove Johansson sade att socialdemokraterna vidtog 29 maj 1986 många åtgärder under de år de var i majoritet i Malmö, och det vill jag inte förneka. Det är bara det att det var fel åtgärder. Fosie industriby kom till under den tid då socialdemokraterna regerade. Men den var resultatet av en förändrad inställning hos socialdemokraterna. De tvingades till en förändrad inställning både till småföretag och när det gällde bostadspolitiken. Det skedde under tvång och efter det att mer än 35 000 människor i aktiv ålder hade vänt Malmö ryggen, och det under ett fåtal år.

Herr talman! Alla som lyssnar till den här debatten måste ju ändå genomskåda det ologiska resonemang som Ulla Tillander för. Hon sade nyss att visst vidtog socialdemokraterna i Malmö många åtgärder, men det var fel åtgärder. Sedan står hon och lovordar tillkomsten av Fosie by och säger att socialdemokraterna har arbetat fram Fosie industriby under tvång. Det må vara hur som helst med den saken, men därmed erkänner också Ulla Tillander att det hon tycker är en riktig utveckling — Fosie industriby — väl knappast en stund dessförinnan kan ha varit ett bevis för att det vidtagits felaktiga åtgärder. Det är precis detta som gör att man genomskådar Ulla Tillanders resonemang här i dag — att hon inte kan vara konsekvent alltigenom i ett anförande som sträcker sig över fem minuter. Det är ett ganska viktigt konstaterande, som vem som helst kan göra genom att läsa i protokollet i morgon, när vi har fått det. Sonja Rembo hävdar att vi socialdemokrater skyller allting på de borgerliga regeringarna mellan 1976 och 1982. Jag belastar dem inte för någonting annat än vad de åstadkom. Jag hävdade att man övergav den fulla sysselsättningens politik, att man skapade budgetunderskott, att man med sin politik i hög grad bidrog till att öka arbetslösheten här i landet. Jag skulle kunna räkna upp ytterligare saker som de borgerliga regeringarna åstadkom och som faktiskt måste läggas dem till last utan att det är fråga om historieförfalskning. Men jag konstaterar, precis som Lars-Erik Lövdén gjorde i debatten om det föregående ärendet, att när det gäller moderaterna och politiken för sysselsättningen i Malmö har människorna i Malmö inget gott att vänta av en sådan politik. Och inte lär det bli bättre när den politiska majoriteten i Malmö i dag talar om att skära hårt på det kommunala området. Det kommer att bidra till att ännu fler människor kanske kommer att tvingas ut i arbetslöshet. Vi får väl återkomma till den här debatten längre fram. Då tror jag inte att rosorna kommer att blomma — vilket Ulla Tillander var inne på —- i samband med utvecklingen i Malmö. När det gäller den borgerliga politiken har malmöborna säkert inget gott att se fram emot.

Herr talman! Efter att ha suttit här och lyssnat på debatten sedan kl. 9 i morse måste jag säga att den inte befinner sig på en speciellt imponerande nivå. Man har diskuterat om det är de borgerliga regeringarna 1976-1982 eller socialdemokraterna som är skuld till den nuvarande arbetslösheten. Kurt Ove Johansson säger att under de sex åren under borgerliga regeringar försvann tiotusentals arbetstillfällen inom tillverkningsindustrin. Detta är riktigt. Under de sex åren dessförinnan, 1970-1976, försvann sannolikt många fler arbetstillfällen inom tillverkningsindustrin. Som Kurt Ove Johansson säkert känner till är det en tendens som vi har haft sedan många decennier tillbaka — att antalet arbetstillfällen inom tillverkningsindustrin blir mindre och mindre. Detta skulle man kanske redovisa. Debatten handlar egentligen om hur man skall komma till rätta med arbetsmarknadssituationen i Malmöhus län, men den har ju bara berörts litet marginellt här under debattiden. Regeringen har lagt fram ett förslag till åtgärder, i första hand omfattande 71 milj.kr. för tiden fram till budgetåret 1987/88. Det jag framför allt skulle vilja diskutera här är om tidsbegränsade åtgärder av den föreslagna typen verkligen ger effekter på litet längre sikt för arbetsmarknaden i Malmöhus län. Jag tror att i den situation som råder i länet, med väldigt hög arbetslöshet totalt sett, måste det till åtgärder som man kan vänja sig vid att arbeta med under en längre period. Därför tycker jag att det hade varit bra om utskottet hade sagt att de åtgärder som vidtas kommer att pågå under en ganska lång tid. Jag tror nämligen att det är alldeles nödvändigt att sätta till ordentliga resurser för att försöka komma till rätta med den stora arbetslösheten i Malmöhus län. Vidare tror jag att man måste se situationen också i ett socialpolitiskt perspektiv. Jag tror inte att man enbart med arbetsmarknadspolitiska åtgärder kan komma till rätta med den arbetslöshet som råder i hela landet och som är värre i Malmöhus län än på många andra ställen. Det förs sällan någon diskussion om att samordna åtgärderna inom socialpolitiken och arbetsmarknadspolitiken, men jag tror att det är viktigt att det sker en sådan samordning. När man nu aviserar vissa åtgärder för länet, tycker jag att det är litet olyckligt att man inte på ett bättre och mer omfattande sätt ser till att stimulera möjligheterna att skapa egna företag och att utveckla små företag så att de kan bli litet större. Jag tror att man skulle kunna vinna ett icke oansenligt antal arbetstillfällen på det viset. Herr talman! Jag har inget yrkande, men jag tycker att det är viktigt att någon från folkpartiets sida går upp och säger att vi inte är nöjda med de åtgärder som föreslås. Vi skulle gärna vilja se att de utsträcktes längre i tiden. Vi skulle också gärna se ett stöd för att starta egna företag och för att öka omfattningen hos de företag som i dag är små. Vi tror också att det är viktigt att tanken på ett biocentrum i länet får aktivt stöd från regeringen.

Herr talman! Näringsutskottets betänkande 24 om de statliga företagen innehåller kanske inte några nya sensationella frågor. Många av de motioner som där tas upp till behandling är gamla bekanta som kommer igen. Det är i huvudsak förslag om att privatisera olika former av statlig verksamhet. Den statliga företagsamheten och Statsföretag i synnerhet tillkom under en period då man ansåg att man skulle få ökad information och öppenhet om man startade statliga företag. Man ansåg att det skulle kunna ge sysselsättning och att statligt företagande skulle få särskilda förmåner från statsmakternas sida. Denna målsättning har av det socialdemokratiska partiet ändrats så att man numera talar om att de statliga företagen skall drivas på exakt samma villkor som de privata företagen. Den tanke som i det läget dyker upp för varje debattör är naturligtvis att om nu de statliga företagen skall drivas på samma villkor som de privata företagen, kan vi allvarligt ifrågasätta varför vi skall ha några statliga företag. Varför kan man då inte överlåta åt privata intressenter att binda det kapital som behövs för att driva företagen vidare? Statskassan flödar ju inte precis av pengar i dessa dagar, och vi bedömer därför från vårt håll att det inte finns motiv för att staten rent allmänt skall driva företag. Vi inser likväl att i vissa särskilda fall kan det finnas behov av statligt företagande. Vi har angivit fyra för oss centrala skäl till att vi vill privatisera ett antal statliga företag. Vi anser för det första att staten som ägare till företag har varit mindre framgångsrik. Det har funnits tendenser till en funktionssammanblandning mellan myndighetsutövande, politikerinflytande och rent företagsekonomiska överväganden, som vi tycker har varit negativa. Vi tycker för det andra att det är rimligt i tider då statskassan till höga räntesatser måste låna upp betydande kapital, att man försöker lösgöra kapital för statskassan genom att avyttra statliga företag till andra ägare, för att på det sättet kunna amortera den statliga belåningen något. Vi tycker för det tredje att det är angeläget att försöka se till att man sprider ägandet i näringslivet. När man säljer vissa av de statliga företagen kan man, som skett i ett antal andra länder, försöka se till att ge företrädesrätt till så många människor som möjligt, så att aktieägandet i Sverige skall kunna spridas på så många händer som möjligt. Vår fjärde punkt är ett starkt motiv för privatisering av ett antal statliga företag. Det är den illojala konkurrens man alltid får debatt om när exempelvis vissa affärsdrivande verk även har bolagsgrupper som drivs på något slags kommersiella villkor. Det är mycket svårt att utvärdera vad som är kommersiell verksamhet och vad som är myndighetsutövning i affärsverk. Vi har i de reservationer som redovisats i utskottsbetänkandet förslag på en ganska försiktig försäljning av statliga företag på minst 3 miljarder kronor 75 per budgetår som enbart börsen i sig mycket väl skulle kunna svälja. Men som jag nyss nämnt kan det finnas anledning att försöka se till att man får ett så spritt ägande som möjligt. Därför borde man i betydande utsträckning vända sig till allmänheten för att på det sättet stimulera till ett aktiesparande i landet. I våra reservationer har vi redovisat att vi anser att det i dag finns ett ganska stort antal kommersiellt drivna företag i statlig regi som tämligen omgående skulle kunna försäljas via börsen eller direkt till allmänheten. Det finns vissa företag som kan säljas direkt till andra företag. Vi har redovisat ganska många exempel genom åren på hur detta skulle kunna gå till. Vi medger gärna att det finns statligt företagande i vissa lägen och regioner där struktureringsarbetet i fråga inte är avslutat. Där bör man självfallet fortsätta detta struktureringsarbete för att på det sättet, om det finns förutsättningar, kunna återföra företagen till lönsamhet. Vi har tidigare i dag diskuterat varven. Det finns fortfarande ett par företag som behöver omstruktureras för att ha förutsättningar att kunna säljas eller över huvud taget överleva på sikt. Vi kan även se att det i mycket speciella fall kan finnas beredskapsskäl eller rent regionalpolitiska skäl att bibehålla visst statligt ägande — kanske typ LKAB i Kiruna — för att möjliggöra en viss uthållighet eller långsiktighet i verksamheten. I reservationerna har vi pekat ut ytterligare en del i affärsverken som vi tycker borde kunna utgöra föremål för diskussion om privatisering. Affärsverken drivs ofta i en blandning av myndighetsutövning och rent kommersiell verksamhet. Vi har föreslagit att man bör titta på om vattenfallsverket skulle kunna göras om till aktiebolag. Vi tror även att det skulle vara möjligt för vattenfallsverket att sälja ut en del av de krafttillgångar som finns — man har köpt på sig ganska mycket på senare år. På det sättet skulle man kunna nedbringa den statliga skuldbördan. Stordriftsfördelen för Vattenfall ligger trots allt i det stora kraftnätet, distributionen, och det är den som möjligen är viktig att ha kvar i statlig ägo. Vi tycker även att domänverket skulle avyttra delar av sina skogstillgångar och även en del industriföretag. Allt detta bör ske i enlighet med den plan som jag tidigare nämnde: att man gör en försiktig utförsäljning med förslagsvis 3 miljarder per år. Men även de här delarna av domänverket bör kunna komma i fråga. Vi tror att det finns många jordbrukare som behöver komplettera sina jordbruk med skogsbruk. Vi vet att det finns en del jordbrukare som driver jordbruk på mark arrenderad från domänverket. Vi tycker att det vore rimligt att dessa fick lösa in eller köpa marken. Det finns ett klart sätt att räkna fram priset. Vi har även nämnt affärsverket FFV. Det är ett företag vars verksamhet ungefär till hälften består av försvarstillverkning och till hälften av mer civil tillverkning. Verksamheten drivs direkt på kommersiell grund. Det finns ingen myndighetsutövning. Vi tycker det är ganska uppenbart att affärsverket FFV därför borde omvandlas till ett aktiebolag för att FFV skall få likvärdiga och lika bra förutsättningar som de privata företagen. I dag finns det betydande begränsningar för affärsverken när det gäller rena exportaffä Prot. 1985/86:155 rer och när det gäller lånesidan som faktiskt kan vara mycket besvärande ur 29 maj 1986 FFV:s synvinkel. De argument som framförts emot tycker vi är ganska svaga. Det är huvudsakligen en facklig intern strid som vi tycker är mindre svår att övervinna. Med sakliga argument och med en viss frikostighet borde man kunna klara upp det. Vi berör även Sveriges Investeringsbank, som vi tycker inte längre fyller någon rimlig funktion. Uppenbarligen har Sveriges Investeringsbank i dag svårigheter att hitta kunder. Det finns få företag som behöver låna pengar i Sveriges Investeringsbank. Den kom till i slutet av 1960-talet för att ta särskilt stora risker och för att arbeta med särskilt riskfyllda projekt. Sedan vi under senare år fått en väl fungerande kapitalmarknad i Sverige, finns det ingen brist på kapital eller riskkapital. Därför tycker vi det vore rimligt att Sveriges investeringsbank sakta men säkert likviderades och kapitalet återfördes till statskassan för att användas för angelägnare ändamål. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1, 2;3,.5, 6, T:och9.

Herr talman! Till de betänkanden som kammaren får ta ställning till varje vår hör det som handlar om statliga företag. Eftersom det i mångt och mycket gäller principiella ställningstaganden, är det naturligt att variationerna inte blir särskilt stora år från år. Jag tänker inte överraska kammarens ledamöter med någon ny inställning från folkpartiets sida. Nu liksom tidigare redovisar vi både principiella invändningar mot och praktiska problem med statlig företagsamhet. När staten påtar sig rollen att äga företag går det, enligt vår uppfattning, inte att undvika konflikt med den roll som staten i övrigt har i samhället. Den här sammanblandningen försvårar en positiv utveckling i företagen. Den egentliga ägarrollen blir inte tillgodosedd, därför att ägaren har också andra intressen att ta till vara. Vi vill för folkpartiets del inte helt utesluta statligt ägarintresse i näringslivet. Det finns situationer då det kan vara befogat. Men precis som det skrivs i den avvikande meningen i finansutskottets yttrande, måste det vara naturligt att staten också säljer ut företag där det inte längre finns särskilda skäl att ligga kvar med ett ägarengagemang. Vi har i olika sammanhang pekat på en rad sådana företag, som med all säkerhet skulle utvecklas lika bra, eller bättre, i privat regi. Ett sådant exempel är SARA-bolagen. Vi tycker inte att det finns någon rimlig anledning till att staten skall vara krögare. Flera andra enheter inom Procordiakoncernen skulle också med fördel helt eller delvis kunna säljas ut. Vi har för övrigt, i samband med behandlingen av varvspropositionen tidigare i dag, kritiserat det faktum att Svenska Varv nu håller på att bygga upp en ny statlig industrikoncern. Också inom Svenska Varv finns det enligt vår uppfattning företag som skulle kunna ha större chans till en positiv utveckling, om man börsintroducerade dem eller sålde dem till andra företag. Ytterligare ett exempel där regeringen nyligen hade ett utmärkt tillfälle att LU fanns det andra intressenter än det statliga Procordia, men regeringen tycker uppenbarligen inte bara att staten skall äga krogarna där ölet serveras utan också att ölet måste bryggas av samma statliga ägare. Folkpartiet upprepar nu kravet att regeringen snarast utarbetar en plan för utförsäljning av statliga företag. Det fanns en tid då man kunde ana ett visst nytänkande från socialdemokraternas sida. PK-bankens börsintroducering var ett sådant, även om det var ett försiktigt steg. Ett par uttalanden från s-majoriteten i såväl näringssom finansutskottet förra våren gav också sken av att något var på gång. Då skrev man nämligen så här: ”Utskottet ställer sig inte heller principiellt avvisande till tanken på försäljning även av större företagsenheter, helt eller delvis, genom börsintroduktion.” Men såväl oviljan att släppa ifrån sig Pripps som satsningen på en ny statlig industrikoncern i Svenska Varvs regi har grusat våra förhoppningar. Vi behöver ett aktivt Svenska Varv, sade industriministern för några timmar sedan. Det är en klar och entydig viljeinriktning. Socialdemokraternas och regeringens tilltro till staten som företagare är orubbad, och vi kan räkna med att den statliga direkta inblandningen i svenskt näringsliv inte bara kommer att bestå utan med all säkerhet öka ytterligare — såvida inte ett regeringsskifte ändrar förutsättningarna. Herr talman! De olika reservationer i det här betänkandet som folkpartiet undertecknat är alla en följd av den principiella uppfattning om statligt företagande som jag kortfattat har redovisat. Det gäller t.ex. för affärsverken, där vi bl.a. pekar på svårigheterna att klara konkurrensneutraliteten gentemot enskilda företag. Flera av affärsverken har egentligen en alldeles omöjlig situation. Det går helt enkelt inte att klara en tillförlitlig avgränsning mellan deras olika funktioner — alltså att vara dels myndighet, dels affärsdrivande verk och dessutom i flera fall administratörer av ett monopol. Enligt folkpartiets uppfattning är det nödvändigt med en omorganisering av affärsverken, så att de kan uppfylla kraven på konkurrensneutralitet och effektivitet. Också när det gäller synen på de enskilda företag som behandlas i det här betänkandet är våra reservationer en direkt följd av vår principiella inställning, och jag tänker därför inte beröra dem närmare. Herr talman! Jag yrkar bifall till de reservationer som folkpartiet undertecknat, men jag kommer att begära votering och rösträkning endast beträffande reservation 2.

Herr talman! Som så mycket annat som vi behandlar i denna kammare kan kanske debatten om detta betänkande hänföras till rubriken Gamla skivbekanta. Mycket av detta har vi ju hört förr, behandlat och debatterat. Den statliga företagssektorn har på olika sätt kommit att debatteras allt livligare under de senaste åren. Det är ganska naturligt, eftersom den representerar en mångfald olika verksamheter och inriktningar. Det finns för närvarande, om jag räknat rätt, 179 statliga företag, fördelade på 7 affärsdrivande verk, 8 kreditinstitut och 164 aktiebolag. Dessa — Prot. 1985/86:155 äger i sin tur helt eller delvis eller innehar minoritetsandelar i ytterligare 750 29 maj 1986 bolag. Den statliga verksamheten är alltså ganska omfattande. Staten har ju i dag två roller inom industripolitiken: dels att ge de allmänna förutsättningarna för att bedriva industriell verksamhet, dels att genom eget ägande driva olika typer av verksamhet. Den här dubbla rollen är inte helt problemfri — det har märkts inom t.ex. de affärsdrivande verken. Jag vill betona att staten har en självklar roll när det gäller ansvaret för viss grundläggande service. Men statliga företag bör, enligt centerns uppfattning, för det första verka inom sådana områden där staten har väsentligt bättre förutsättningar att bedriva företagsamhet än enskilda och kooperativa företag. För det andra är det enbart staten som i vissa situationer kan mobilisera tillräckliga resurser för att lösa t.ex. särskilda omstruktureringsproblem eller genomföra omfattande utvecklingsprogram. För det tredje kan det vara nödvändigt att staten av regionalpolitiska skäl äger företag. En sak vill jag betona: Privata, kooperativa och statliga företag måste verka i näringslivet på likvärdiga villkor. Det innebär att statens ägarengagemang inom olika branscher måste kunna prövas på samma sätt som ägarförhållandena inom det privata eller kooperativa näringslivet. Statligt ägande får alltså inte bli ett självändamål. På samma sätt som det är naturligt att förvärva företag bör det vara naturligt för staten att sälja ut företag. Utförsäljning av statliga företag måste också prövas som ett alternativ till kapitaltillskott över statsbudgeten för att täcka t.ex. förluster eller behovet av riskkapital i olika former av verksamhet där staten är inblandad. Det har vi skrivit i våra motioner, som vi hänvisat till i våra reservationer. Många av de statliga företagen är vinstgivande och skulle kunna generera betydande kapital genom börsintroduktion och försäljning. Det finns ju för närvarande god tillgång på riskvilligt kapital på börsen för placering i nya objekt. Det har de senaste årens utveckling visat prov på. Därför vore det lämpligt att sälja ut hela eller delar av vissa statliga företag: enheter inom Procordia AB, LKAB och NCB. Ytterligare försäljning av andelar i PK-banken är också möjlig att pröva. Man får inte heller vara ffrämmande för att dela upp verksamheter inom de affärsdrivande verken, t.ex. Vattenfall, televerkets olika dotterbolag och domänverket med dess skogsinnehav samt olika företag som är anknutna till domänverkssektorn. Centern har tillsammans med folkpartiet och moderaterna i reservation 3 angett principerna för utförsäljning av statliga företag. Målsättningen bör vara, som tidigare angetts av Per Westerberg och Christer Eirefelt, att tillföra staten försäljningsintäkter på minst 3 miljarder kronor om året. Det är, enligt vår uppfattning, fullt realistiskt. Domänverket, som är ett av de affärsdrivande verken, har ett betydande skogsmarksinnehav. Det bör till en del kunna säljas ut. En mycket stor del av domänverkets skogsmark är belägen i glesbefolkade områden, där problemen med att skapa trygg och varaktig sysselsättning är 79 välkända. Att skapa aktiva jordoch skogsbruksföretag i de regionerna skulle ge ett underlag för trygghet och positiv utveckling för människorna i dessa bygder. För detta bör domänverkets skogsmark användas i betydligt större utsträckning än som sker. I dag är det ju stopp för utförsäljning av domänverkets skogsmark för att bygga upp enskilda fastigheter. Överföring av skogsmark från domänverket till enskilda skulle också kunna bli en del av ett program för en aktiv glesbygdsutveckling. I vårt östra grannland Finland har statsmakterna aktivt medverkat till att med statens skogsmarksinnehav som grund bygga upp enskilda jordoch skogsbruksföretag. Jag menar att vi bör göra motsvarande åtgärder i vårt land. Vi vet också att många av dem som i dag är anställda inom domänverket som skogsarbetare har ett uttalat intresse av att förvärva skogsmark för att därigenom kunna trygga sin familjs ekonomi och kunna bo kvar i glesbygden. Därför bör regeringen ålägga domänverket att genomföra markförsäljningar. På den här punkten har socialdemokraterna sedan regimskiftet 1982 visat en förvånansvärt konservativ syn. Man har stretat emot varje försök att med domänverkets skogsmark som bas bygga upp enskilda och livskraftiga skogsbruksföretag. Det beklagar jag. Jag vill fråga Rune Jonsson, som är socialdemokraternas talesman i den här debatten: Kan socialdemokraterna ange ett enda sakligt motiv för att förhindra enskilda att köpa skog från domänverket? Är det inte missunnsamhetens drivkraft som styr ert handlande i den här frågan? Herr talman! Jag vill sedan säga några ord om Vattenfall. Sverige har en stor och värdefull tillgång i vattenkraften. Ungefär hälften av den utbyggna vattenkraften ägs i dag av staten genom statens vattenfallsverk, i dagligt tal kallat Vattenfall. Vad jag tidigare har sagt om möjligheten att utförsälja statliga företag bör också omfatta Vattenfall. Med hänsyn till intresset av att nå en betydande statsfinansiell effekt bör i första hand övervägas en successiv utförsäljning av statens vattenkraftstillgångar. I samband med en annan organisation för Vattenfall kan det — som vi från centerns sida har föreslagit och även har vidareutvecklat i ett särskilt yttrande — också skapas ökade möjligheter för de nordligaste delarna av landet att få en större andel av intäkterna från försäljningen av elkraft. Det är därför som vi centerpartister föreslagit en utredning i syfte att se över möjligheterna till skapandet av ett energiföretag i Norrbotten. Genom ett sådant företag skulle de norrbottniska industriföretagens konkurrenskraft stärkas och de stora energitillgångarna som finns i regionen bättre kunna tas till vara. Ett regionalt energibolag med den inriktning som vi föreslagit skulle också få en betydelsefull roll i regionalpolitiken. Och regionalpolitiken behöver förnyas, det har vi ju under vintern och våren ofta hört från denna talarstol. Det skulle också vara ett sätt att förnya och förstärka regionalpolitiken. När det gäller Sveriges investeringsbank, som också behandlas i det här betänkandet, vill jag bara kort säga att behovet av denna bank i dag är ett helt annat än det som förelåg när den inrättades. Utbudet av olika finansieringstjänster på marknaden har utvecklats snabbt

Herr talman! Mitt inlägg kommer att beröra reservation 4 till utskottets betänkande. Det gäller domänverkets roll i Särna i norra Dalarna. Men frågan skall ju egentligen ses i ett vidare perspektiv, nämligen hela den offentliga verksamheten. Det handlar om huruvida den offentliga och statliga verksamheten slaviskt skall underordna sig storfinansens och i förlängningen de transnationella koncernernas strategier i stället för att försöka rubba deras ramar eller utgöra en sektor där storfinansens direkta kontroll kan begränsas. Den offentliga sektorn kan vara ett alternativ till industriell utglesning samt industrioch kapitalexport. Samhällsintresset behöver inte tillgodoses inom samma marknadsramar som storfinansens, utan det kan spränga ramarna genom att inte helt och fullt underkasta sig storfinansen. I det perspektivet är det något förvånande — men man slutar ju aldrig att förvånas — att centerpartister i den regionalpolitiska debatten häromdagen framförde kritik mot den oerhörda regionala obalans som vi har. I dag bevittnar vi i debatten om ett betänkande om den statliga verksamheten att centern i en del fall reservationslöst vill sälja statliga företag, dvs. direkt stärka storfinansens makt och marknader. Den marknadsekonomi som det här talas om är den främsta orsaken till den regionala obalans som råder i vårt land, och den utgör en direkt fara för en rimlig industriell verksamhet i landet. Det är inkonsekvent att tala för denna ekonomi, men det är naturligtvis helt förenligt med centerpartiets politik. Därmed är det också följdriktigt när centerpartiet lämnar en enskild ledamot åt sitt öde i utskottet som, trots att det inte stämmer överens med centerns politik, motionerar om att domänverkets riktlinjer är alltför snäva — trots att de är strikt företagsekonomiska. Birgitta Hambraeus och jag har i motioner visat hur domänverket har handlat i fallet med sågen i Särna. I blixtbelysning har här avslöjats hur regionalpolitiskt fientliga domänverkets riktlinjer är. Det handlar om en såg som brann hösten 1985. Ägaren, domänverkets dotterbolag, beslutade direkt att sågen inte skulle byggas upp igen. Domänverket självt sade samma sak. Verket har ju sina riktlinjer att följa, och det innebär strikta krav på lönsamhet. De kraven uppfylldes inte när det gällde sågen i Särna, enligt domänverket och dess dotterbolag. Det skulle alltså inte bli någon återuppbyggnad av sågen. Sågen sysselsatte 30 personer. I en liten ort i en glesbygd är 30 personer oerhört mycket — det kan kanske jämföras med varvet i Malmö och dess anställda. De 30 jobben utgjorde hälften av Särnas arbetstillfällen inom industrin. Om inte sågen byggs upp innebär det alltså en regionalpolitisk katastrof. När inte ens ett statligt företag kan driva verksamheten, då kan man fundera över vad som kommer att hända i framtiden. I de här regionerna har ju det privata näringslivet för länge sedan lämnat sitt ansvar — om det nu 81 någonsin har haft något — men när den statliga verksamheten har samma inriktning, då är det ytterst betänkligt. Det är därför jag i min motion har pläderat starkt för ändrade riktlinjer för de statliga verken, i synnerhet domänverket, så att de i första hand tar regionalpolitiska och sociala hänsyn. Utskottet säger att ett utredningsarbete pågår inom domänverksföretagen isamarbete med olika intressen. Jag vet att det pågår, men man kan redan nu säga att det med den nuvarande inriktningen av verksamheten knappast kommer att bli fråga om någon ersättning för alla arbetstillfällena vid den nedbrunna sågen i Särna. Man kan också peka på en annan sak i samband med domänverkets handlande när det gäller den här frågan. Utfästelser om generöst regionalpolitiskt stöd hade givits av Thage Peterson, landets industriminister, men ledningen för domänverket nappade inte på den kroken förrän människorna i bygden såg till att frågan uppmärksammades ordentligt. De blockerade domänverkets arbetsplatser, och därmed ställdes Särna i blixtbelysning. Först då påverkades ledningen för domänverket. Men den påverkades icke av att landets industriminister lovat ett rikhaltigt stöd. Om man ser regionalpolitiskt på detta måste man naturligtvis konstatera att det är av största vikt att på allt sätt värna om Särna som en av stöttepelarna i just den här glesbygden. Här ställs i blixtbelysning både domänverkets och regeringens roll när det gäller kraften att ingripa i regionalpolitiken. När inte ens ett statligt verk tar regionalpolitiska hänsyn, då kan man verkligen fråga sig vilka riktlinjer man arbetar efter. Som svar på både min och Birgitta Hambraeus motion säger utskottet att domänverket kan ta betydande samhälleliga hänsyn också med de nuvarande riktlinjerna för verksamheten. Jag frågar bara: Kan domänverket det? Varför har man i så fall inte gjort det? Regeringen sägs ju ha redovisat en viljeinriktning. Nej, sanningen är nog närmast att finna i vad som kommer fram när de borgerliga ledamöterna talar om den statliga verksamheten. Deras synpunkter går ut på att riktlinjerna för den verksamheten är desamma som riktlinjerna för de privata företagens verksamhet. Det innebär att man har mycket höga avkastningskrav om man skall bygga upp nya verksamheter, och de regionalpolitiska hänsynen ligger långt borta. Vi har för vår del sagt i reservationen att riktlinjerna för domänverket verksamhet måste ändras. Man kan inte tillämpa de kommersiella riktlinjer där målet är vinstmaximering. Det innebär nämligen företagsnedläggelser. Exemplet i Särna visar dessutom på att de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna sätts in alltför sent och att de därför icke kan läka de sår som uppstått. Det enda realistiska kravet är därför att bygga upp sågen igen. Riktlinjerna för den statliga verksamheten skall naturligtvis vara att man måste ta hänsyn till den totala samhällsnyttan, och de regionalpolitiska hänsynen skall ha största vikt. De kraven måste man ställa också på alla affärsdrivande statliga verk. De har här inte någon dubbel roll, utan de måste både kunna värna om regionalpolitiska mål och kunna uppfylla kraven på dem som affärsdivande verk. De båda uppgifterna kan inte skiljas åt i något sammanhang. Med detta, hett talman, yrkar jag bifall till reservation 4 i betänkandet.

Herr talman! Som har sagts i tidigare anföranden behandlades här i 29 maj 1986 kammaren för ett år sedan ett antal motioner om statliga företag. De till betänkandena NU 1984/85:3 och 32 avgivna reservationerna i anledning av motionerna innehöll förslag om bl.a. principer för statlig affärsverksamhet och försäljning av statliga företag. Reservationerna innehöll också förslag om förändringar i domänverkets och statens vattenfallsverks organisation samt avveckling av Sveriges Investeringsbank. När vi i år tar upp de statliga företagen i det betänkande vi nu behandlar, kan man med vissa undantag säga att vi upprepar tidigare yrkanden. Utskottet har därför beträffande bakgrunden till yrkandena hänvisat till fjolårsbetänkandet. Jag skulle väl kunna göra på motsvarande sätt och hänvisa till fjolårets debatt eftersom diskussionen i stort rör samma frågor, och reservanterna inte kommit fram med några nya argument som skulle kunna ändra på majoritetens ställningstagande. Men några kommentarer skall jag ändå göra. Staten som företagsägare har under senare tid gjort stora ekonomiska insatser för att rekonstruera de statliga företagen. De finansiella förutsättningarna finns nu för att företagen skall få en tillfredsställande lönsamhet. Man har byggt upp en professionell ledningsorganisation och fått mer kvalificerade personer till företagen. Detta gör att företagen kan mäta sig med vilka andra privata företag som helst. Strukturinsatser har gjorts och görs för att man skall kunna nyttja det kunnande som nu byggts upp. Nu är det viktigt att de statliga företagen får arbeta på samma villkor som de företag de konkurrerar med. Det går därför inte att, vilket föreslås av reservanterna, börja en planlagd utförsäljning av de lönsammaste företagen. Vilket privat företag skulle kunna göra på det sättet? Ingen skulle väl tycka att det vore vettigt att föreslå Volvo en försäljning av dess personbilstillverkning? Nej, för en industrikoncern med företag i utveckling, och inte minst ur forskningsoch produktutvecklingssynpunkt, är det nödvändigt att några delar i koncernen går riktigt bra. Försäljningar och köp av bolag skall naturligtvis ske på företagets villkor för att i första hand gagna den egna lönsamheten och strukturen. Men detta kan ju också gynna andra och långsiktigt ge de anställda en tryggare arbetsplats. Under åren 1984 och 1985 har ca 34 bolag sålts helt eller delvis, och ungefär 31 bolagsförvärv har gjorts inom bara Procordiakoncernen. Så visst sker försäljning också av statliga företag. Under 1985 avyttrades Procordiaföretag som hade 1 317 anställda och en omsättning på 1,1 miljard kronor. Det statliga företagsägandet i Sverige är inte stort sett ur internationellt perspektiv. Vi har tvärtom en relativt blygsam statlig verksamhet. Den blandekonomi som vi har här i landet med privata, statliga och kooperativa företag har varit lyckosam, och den skall vi se till att behålla. Många av svensk industris framgångar under det senaste seklet har berott på att staten riskvilligt beställt ny teknik. Ett exempel på detta är elektrifieringen av järnvägen, vilken tillsammans med Vattenfalls kraftiga utbyggnad innebar möjlighet till en unik kompetensutveckling inom ASEA i frågor 83 om elproduktion och elöverföring. Andra exempel är SJ:s Rc-lok, Atlas bergborrutrustning, Sandvik Coromants borrar m.m. Alla dessa produkter har stötts genom en riskvillig statlig teknikupphandling. Televerket och Sverige har under många år innehaft tätpositioner i fråga om telefonnät. Detta har gynnat Ericsson. Televerkets investeringar i digitalteknik inom telenätet kommer att även fortsättningsvis ge Sverige en tätplats. Denna investering har också lagt grunden till Ericssons framgångar med AXE-systemet. Ytterligare exempel skulle kunna ges, men jag stannar där. Om statens affärsverk och organisation radikalt skulle förändras eller rent av överföras i privat regi, kommer troligen den framtida riskbenägenheten inom dessa sektorer att minska. Vi anser därför att om man skulle överföra Vattenfallsverken och andra affärsverk helt eller delvis i privat regi, som föreslås av reservanterna, kommer det att vara till förfång för svenskt näringsliv i dess helhet. Affärsverkens organisation har behandlats av verksledningskommittén. Vi räknar med att det skall komma en proposition med anledning härav i början på nästa år.

Herr talman! Det låter på Rune Jonsson som om vi skulle ha lagt fram förslag om utförsäljning av all statlig verksamhet. Så är ju ingalunda fallet. Vi har betonat att det finns behov av och skäl för att staten har också industriell verksamhet i sin ägo. Detta kan vara motiverat av regionalpolitiska och forskningspolitiska skäl, med hänsyn till utvecklingssynpunkter osv. Jag hoppas att Rune Jonsson noterar detta och i så fall också tar tillbaka de mycket långtgående slutsatser som han försökte dra av våra förslag. Men vad finns det för skäl för att staten t.ex. skall bedriva krogverksamhet? Det finns också ett intresse från vissa statliga företags sida för att finansiera verksamhet på annat sätt. Bl. a. har LKAB:s VD uttalat att han gärna ser en börsintroduktion av LKAB för att företaget skall få tillgång till riskvilligt kapital som i dag i ganska stor utsträckning finns på Helsingforss fondbörs. Det finns alltså skäl för att behålla statliga verksamheter ur utvecklingsoch forskningssynpunkter osv., som vi har framhållit. Men det finns inga skäl för staten att lägga under sig en flora av verksamheter, vilket ju staten har gjort under de senaste åren. Jag tycker faktiskt att Rune Jonsson bör tänka över om det är med hänsyn till tryggheten för de anställda som man skall ha statliga företag. Jag vet inte om de anställda i ASSI, på varven eller i LKAB har känt större trygghet därför att dessa företag är statliga. Jag vill påstå att de människorna har känt samma otrygghet som om de hade varit anställda i andra typer av företag, med andra ägarkonstellationer. Vad sedan gäller domänverket tackar jag givetvis Rune Jonsson för att han svarade på mina frågor, men jag kan inte påstå att de argument han förde fram var särskilt hållbara. Han säger att domänverkets skogsmarksinnehav är motiverat med hänsyn till att inlandssågverken bör få sin råvara. Men det finns många inlandssågverk som klagar högljutt över att domänverket låtit timret gå inlandssågarna förbi och i första hand inriktat leveranserna på ASSI:s sågverk i kustregionerna. Det är inte precis något uttryck för att domänverket tar ansvar för inlandssågverken. 85 Jag kan vidare inte förstå varför socialdemokraterna har en så konservativ syn då det gäller att låta enskilda människor, exempelvis skogsarbetare hos domänverket, själva köpa mark för att bygga upp enskilda fastigheter och därmed skapa trygghet och försörjning för sina familjer. Dessutom innebär en uppbyggnad av livskraftiga jordoch skogsbruksföretag många gånger en nödvändig förutsättning för möjligheterna till upprätthållande av ett tillräckligt befolkningstal i en region, behållande av skolor och affärer samt fungerande kommunikationer. Jag tror att stora delar av Norrlands inland skulle ha sett väsentligt annorlunda ut, om vi inte hade haft den stora utbredning av bolagsoch domänverksskog som vi faktiskt för närvarande har.
Herr talman! Jag tycker att Rune Jonssons argumentation är litet motsägelsefull. Å ena sidan säger han att de statliga företagen skall agera på exakt samma villkor som de privata. Å andra sidan säger han att det på något sätt skall vara en tryggare sysselsättning i de statliga företagen. Detta går inte riktigt ihop. Jag delar den första åsikt som Rune Jonsson anförde, nämligen att dessa företag skall drivas på exakt samma villkor som gäller för de privata företagen och att man skall ställa samma krav på de statliga företagen som på de privata. När man har dragit den slutsatsen återstår inga riktigt bärande skäl — annat än i mycket speciella situationer — för att behålla det statliga ägandet, utan de företag det gäller kan mycket väl få andra ägare. Jag tror nämligen, med all respekt för alla departementstjänstemän, att privata ägare uppfyller ägarfunktionen och ställer krav på företagen på ett väsentligt effektivare och bättre sätt än vad en departementstjänsteman eller regering och riksdag någonsin förmår göra. Jag tycker att erfarenheterna på det området talar ett ganska tydligt språk. När det gäller teknikupphandling har vi varit ganska eniga om att vi självfallet måste ha en viss sådan statlig upphandling. I ett avancerat och modernt samhälle skall vi självfallet bygga upp förnämliga telekommunikationer och ett förnämligt kraftnät. Där råder det ingen som helst motsatsställning i fråga om det statliga agerandet. Tvärtom har vi velat att stat och kommun skall köpa mer tjänster för att stimulera inte minst mindre och medelstora företag men fått närmast nobben från den socialdemokratiska riksdagsgruppen på den punkten. Vi tror att näringslivet mycket väl kommer att kunna både acceptera och applådera att delar av Vattenfalls krafttillgångar säljs. Jag har svårt att se att man inte, lika väl som att statens vattenfallsverk under senare år har köpt ganska betydande vattenkraftstillgångar från de privata företagen, skulle kunna gå den motsatta vägen utan att det skulle leda till några dramatiska effekter. Herr talman! Jag har svårt att se att det finns några bärande argument mer än i mycket speciella situationer för statligt företagande.

Herr talman! I ett försök att göra det möjligt att klara av den här debatten 29 maj 1986 till kl. 15.00 skall jag nöja mig med att konstatera att det finns en grundläggande skillnad i synen på statlig företagsamhet. Det har framkommit med all tydlighet i dag — inte minst vid behandlingen av det förra ärendet, då industriministern så tydligt uttalade sig för att vi skall få en ny, stor statlig industrikoncern i Svenska Varvs regi. Rune Jonsson säger att de statliga företagen i dag kan mäta sig med vilket privat företag som helst. Ja, hur var det han sade, Rellingen? Men låt oss få en test på det! Vi låter den statliga verksamheten baseras på den egna lönsamheten och låter företagen anskaffa kapitalet på den öppna kreditmarknaden i konkurrens med andra företag och med andra projekt.
Herr talman! Min fråga är egentligen om utskottet har upptäckt att domänverket inte kan ta regionalpolitiska hänsyn. Rune Jonsson säger att privata och statliga företag skall agera på lika villkor — de skall ta socialt ansvar. Om jag inte missförstått industriministern i dagens debatt och i samband med andra frågor har han i polemik med de borgerliga redogjort för den privata sidans obenägenhet att ta detta sociala ansvar. Om kraven på socialt ansvar skall vara lika, ber jag Rune Jonsson notera att domänverket började gå in i diskussion först när befolkningen tog saken i egna händer och blockerade arbetsplatsen. Först då började domänverkets ledning att fundera över om man kanske skulle göra någonting i Särna. Det centrala är att de riktlinjer som Rune Jonsson tycker är alldeles utmärkta är desamma som gäller för kapitalets villkor. De ger inget som helst utrymme för regionalpolitiska bedömningar och hänsyn från domänverkets sida. Det är den slutsats jag måste dra när Rune Jonsson försvarar domänverket, samtidigt som han i betänkandet säger att verket kan ta sociala hänsyn. Då inställer sig den andra frågan: Varför gjorde man inte det då?
Herr talman! Först till Per-Ola Eriksson: Mitt citat ur er motion N294 visar juatt jag är fullt på det klara med vilka synpunkter ni hade, att staten på vissa områden skulle få ha företag. Det var vi helt överens om. Att staten nu håller på att strukturera om det hela gör ju att vi måste låta de statliga företagen få arbeta på samma villkor som andra. De håller på att bli bättre. Vi kan konstatera att Procordia börjat få en struktur som passar inom vissa sektorer, tobak, öl, livsmedel, läkemedel, och att vinsten gått upp med ett par hundra miljoner eller 37 2. I fjolårets debatt var det en stor fråga. Sedan till Per Westerberg. Ja, jag menar att de statliga företagen skall arbeta på samma villkor som de privata företagen. Det innebär att de statliga företagen inte skall ha kravet på sig att sälja ut en del av sina bästa företag för att klara den statliga budgeten. Jag tror att de anställda har svårt att förstå att de statliga företagen — oavsett om dessa går bra och gör en god insats eller inte — mot företagets vilja ändå måste försäljas. Naturligtvis har vi skilda ideologier, Christer Eirefelt! Men även vi menar 87 att det skall finnas konkurrens mellan olika typer av företagande. Det gäller såväl privata och statliga företag som kooperativa företag. Blandekonomin är enligt vår mening någonting som vi skall arbeta med. Till sist vill jag säga följande till Lars-Ove Hagberg. Jag menar att även de statliga företagen och verken skall ta sitt sociala ansvar — liksom de privata företagen måste göra.
Herr talman! Man bör inte slakta statliga företag. Men man kan mycket väl sälja ut en hel företagsgrupp. Då behöver man inte förstöra strukturen. Det gäller bara att se till att statskassan får tillbaka en betydande del av det kapital som man har lagt ned på just omstruktureringar, i syfte att hålla nere budgetunderskottet och att samtidigt klara sysselsättningen. Jag tror att företagen på det sättet får mer kompetenta ägare.
Herr talman! Rune Jonsson säger att de statliga företagen skall ta samma sociala ansvar som de privata företagen måste ta. Det betyder att de statliga företagen inte skall ta något ansvar alls. Det är ju så det i verkligheten förhåller sig.
Innan vi övergår till frågestunden vill jag lämna ett meddelande. Dagens föredragningslista upptar svar på 42 frågor. Vi har disponibel tid från kl. 15.00 till kl. 18.00. De frågor som man inte hinner ge svar på under denna tid kommer att förfalla och förbli obesvarade. Jag vill nämna detta redan före frågestunden, så att det blir en viss solidaritet från dem som får ett svar tidigt under frågestunden. Jag säger detta för att vi, om möjligt, skall kunna hinna med att få alla frågor besvarade.
Herr talman! Görel Thurdin har frågat mig vad regeringen avser att vidta för åtgärder, riktade till Västernorrlands län, för att minska länets byggarbetslöshet. Bakgrunden till frågan är ökningen av byggarbetslösheten i länet, om man jämför siffrorna för mars 1985 med mars 1986. Regeringen är väl medveten om problemen på byggarbetsmarknaden och följer utvecklingen noga i den s.k. byggministergruppen. I kompletterings Prot. 1985 85:150, bil. 2) våren 1985 lade regeringen fram ett 29 maj 1986

Herr talman! Jag får tacka för svaret. I Västernorrlands län och i Norrland har det varit i princip byggstopp på grund av för höga byggkostnader. De blir inte lägre av att överhettningen i Helsingforssområdet fortsätter, där ortskoefficienterna höjs så att byggandet skall kunna öka. Då en träarbetare anses alstra 5-6 andra jobb, kan vi förstå betydelsen av en bättring när det gäller byggarbetslösheten. Jag talade i dag med länsarbetsnämnden hemma, där man var mycket pessimistisk. Prognosen pekade nedåt, på 15 26 byggarbetslöshet. Mycket små belopp av beredskapsmedel kommer att tilldelas Västernorrlands län och endast ett tidigareläggande av statlig investering, som nämndes i svaret. Däremot har Malmö tilldelats stora belopp genom AMS. Det var inte så länge sedan länet blev av med 1 000 arbetstillfällen i Köpmanholmen, då NCB lades ner. Vi kommer alltså att förlora duktiga byggarbetare, och schaktningsarbetare och maskiner måste flyttas. Kommunerna har fina projekt, om bara beredskapsmedel kan erhållas, och länsarbetsnämnden har tagit fram viktiga vägprojekt. En bro över Ljungan måste t.ex. byggas om, för att en industri med 50 anställda inte skall behöva flytta. 50 gånger 1/2 miljon, som varje arbetstillfälle kostar, är 25 milj.kr. Det är bättre att satsa dessa pengar på bron och låta de anställda ha sitt arbete kvar där de bor. Ett annat bra regionalpolitiskt projekt är statens hundskola i Sollefteå. Sollefteå är redan tidigare i ett utsatt läge i Ådalen. Jag vädjar till arbetsmarknadsministern: Arbeta fram ett vägoch ett byggpaket för Norrland! Använd finansfullmakten! Då kanske vi får någon möjlighet att stoppa utflyttningen.
Herr talman! Om man ser till byggarbetsmarknaden kan man konstatera att det finns stora regionala problem. Nu har byggarbetsmarknaden aldrig varit bara en lokal arbetsmarknad och kan aldrig bli det, och därför finns det möjligheter för byggnadsarbetare att tillfälligt ta jobb på annan ort, bl.a. med hjälp av traktamenten och särskilda stöd, som har förbättrats i kompletteringspropositionen. Sedan har vi gjort precis det som Görel Thurdin efterlyser. I maj månad lade vi nämligen fram ett byggpaket för Norrland. Ett av dessa byggen kommer Västernorrlands län till del. 89 Det är trist att åter behöva konstatera det avundsjuka sneglandet på insatser som görs i andra delar av landet. Vi måste kunna lösa problem även i Malmö, och jag tror att kammaren tidigare har uttalat sig för det.
Herr talman! Det handlar inte om avundsjuka, utan det handlar om överlevnad för den norrländska bygden. Det som gäller för vissa delar av Sverige tycks ibland inte gälla för Norrland. Vi kan konstatera att socialdemokraterna t.ex. anser att det inte behövs någon samordnande delegation — vi har naturligtvis inte så mycket resurser att samordna. Vi får köra på oframkomliga vägar, som det finns rätt många av. Det betyder att vi i dagarna kör på dammiga vägar, med ett nedfall som inte är särskilt lämpligt för människor. I kompletteringspropositionen ges inte heller något större lyft, även om industrihögskolan byggs ut. Det är nog de övriga länen som får det mesta av de 500 miljonerna. Jag frågar: Tänker socialdemokraterna också i framtiden fortsätta på den tredje vägen, den väg som leder till Helsingfors?

Herr talman! Maria Leissner har frågat mig om jag är beredd att medverka till att den månatliga AKU-statistiken för deltidssysselsatta av arbetsmarknadsskäl, åldersfördelat på kvinnor och män, återupptas. Det är riktigt att den grupp som Maria Leissner syftar på, dvs. de som under mätveckan var deltidssysselsatta av arbetsmarknadsskäl, inte redovisas månatligen under 1986. Denna uppgift planeras emellertid redovisas som årsmedeltal fr.o.m. år 1987. För år 1987 planeras också en komplettering av den månatliga redovisningen av de partiellt arbetslösa, dvs. de som under mätveckan arbetade mindre än 35 timmar. SCB planerar att varje månad redovisa hur många av dessa som varit arbetslösa av arbetsmarknadsskäl, fördelat på kön och ålder. Om dessa planer genomförs, kommer det att ge oss bättre kunskaper om de partiellt arbetslösa än vad dagens statistikuppgifter ger. Den statistik som SCB presenterar är viktig för bedömningen av utvecklingen på arbetsmarknaden och behovet av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Frågan om statistiken skall presenteras månatligen eller årligen måste emellertid ställas i relation till såväl efterfrågan som skälig kostnad.

Herr talman! Jag vill tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Min fråga har föranletts av att det sedan årsskiftet inte i AKU-siffrorna har redovisats hur många unga flickor som är deltidsarbetande av arbetsmarknadsskäl. Detta rör naturligtvis många andra grupper också, men utvecklingen är särskilt anmärkningsvärd för de kvinnor som är mellan 16 och 19 år och som tvingas arbeta deltid av arbetsmarknadsskär. Prot. 1985/86:155 Låt mig ge några siffror: 1980 var det 8,2 26 som befann sig i den här 29 maj 1986 gruppen. Den siffran har sedan stigit med nästan 2 96 om året och var för 1985 uppe i 17,5 Yo av denna åldersgrupp som arbetade deltid av arbetsmarka = P artiella nadsskäl. I nästa åldersgrupp, kvinnor mellan 20 och 24 år, är det så mycket EE öshetenför vinnor som 10,3 20. Lägger man ihop det med siffran för fullständigt arbetslösa blir det alarmerande tal: Hela 22,8 96 av de yngre flickorna, 16—19 år var helt eller delvis arbetslösa under förra året. Det är ganska märkligt att man i detta läge låter bli att månatligen redovisa utvecklingen — desto mer som det faktiskt är fråga om en prioritering. Man har uppenbarligen velat prioritera just den här gruppen av unga arbetslösa flickor. Jag vill fråga arbetsmarknadsministern om hon har för avsikt att följa detta skeende, ett av de mest dramatiska på arbetsmarknaden, bättre i framtiden? Kommer det att bli något mer än planer på att återinföra statistiken? Vad skall man göra för att följa siffran under innevarande år? Och vad tänker arbetsmarknadsministern göra konkret för att dessa flickor skall få en bättre chans på arbetsmarknaden?
Herr talman! Jag följer mycket noga vad som sker, inte bara årligen och månatligen utan också varje vecka. Vi får ju mycket statistik av olika slag direkt från arbetsmarknadsstyrelsen. Sedan vill jag betona att jag upplever de unga flickornas arbetsmarknad som ett av de största bekymren. Bl. a. har vi svårigheter att komma ifrån den uppdelade arbetsmarknaden. Vid den här tiden förra året såg jag med stor oro på att många av de unga flickorna blev kvar i ungdomslagen längre än männen. Det var ett av skälen till att vi införde de s.k. jobbsökarklubbarna och en del andra förändringar. Glädjande nog kan vi se att de unga flickorna för närvarande har betydligt större chans än de hade förra året att få arbete efter ungdomslagen. Det är ett exempel på åtgärder som kommer att ge de unga flickorna bättre möjligheter. Jag håller helt med Maria Leissner om att de behöver det.
Herr talman! Jag tar det sagda som ett löfte från arbetsmarknadsministern om att man kommer att återuppta den månatliga statistiken. Jag hoppas också att det blir något slags konkreta åtgärder, riktade just till denna grupp. Jämför man med män i motsvarande åldrar finner man att de är arbetslösa i mycket lägre omfattning. Det rör sig om 5,6 90 arbetslösa på deltid av arbetsmarknadsskäl jämfört med 17,5 90. De ligger alltså mer än 10 96 under flickorna. När det gäller den totala arbetslösheten låg de förra året 12 9o under flickorna. Därför hoppas jag, som sagt, på åtgärder just för den här gruppen flickor.

Herr talman! Erik Holmkvist har frågat industriministern vilka åtgärder regeringen planerar för att ge förutsättningar för näringslivet att vidmakthålla eller helst öka sysselsättningen även när konjunkturen så småningom vänder. Frågan har överlämnats till mig. Erik Holmkvist har i sin fråga uttryckt oro för att antalet arbetslösa ökade med 1 000 personer i mars i år, jämfört med mars 1985. Mars månad är dock en av de få månader under de senaste åren, som visat en högre arbetslöshet vid jämförelse med motsvarande månad året innan. I själva verket har arbetslösheten stadigt minskat de senaste åren, mellan 1983 och 1984 med i genomsnitt 15 000 personer och mellan 1984 och 1985 med ytterligare 12 000 personer. Nedgången har fortsatt hittills i år med 10 000 personer första kvartalet jämfört med första kvartalet i fjol. Enligt den senaste mätningen i april var det 8 000 färre arbetslösa jämfört med april 1985. Samtidigt har industrisysselsättningen ökat med drygt 30 000 personer sedan 1983. Utgångspunkten för frågan är alltså felaktig. Arbetslösheten ökar inte. Den minskar. När det gäller Erik Holmkvists fråga om åtgärder för att ge stimulans åt näringslivet för ökad sysselsättning har regeringen lagt fast en offensiv strategi i årets kompletteringsproposition. Den innebär bl.a. en stram finanspolitik, förenklingar i regelsystem, att utbildningen och forskningsverksamheten förbättras och att arbetsmarknadspolitikens tyngdpunkt förskjuts mot utbildning och andra tillväxtfrämjande åtgärder.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Min fråga gällde vilka industripolitiska initiativ som industriministern skulle ta inför en kommande period med exempelvis höjda oljepriser, dollaruppgång och som följd därav sviktande konjunkturer utomlands, kärvare konkurrens från utlandet när det gäller malm, stål, massa, trä och verkstadsprodukter. Regionalt kommer en ny lågkonjunktur att slå hårdare mot skogslänen än någonsin tidigare. Vårt inland, inte bara själva Norrland utan även Bergslagen, Dalsland och sydöstra Sverige, skulle få betydligt större bekymmer under den kommande lågkonjunkturen än hitintills. Och vad blev då svaret? Genom att överlåta svaret på arbetsmarknadsministern blir det bestående intrycket att socialdemokratisk näringspolitik inte har någon framförhållning inför en kommande ändring av konjunkturerna annat än fler, större paketinsatser av arbetsmarknadskaraktär. Någon näringspolitisk framförhållning inför sviktande marknader anser jag inte finns. Det beklagar jag. Det borde ha framgått av den regionalpolitiska debatten häromdagen att redan nu, med konjunkturhjulen snabbt snurrande, behövs insatser i praktiskt taget alla regioner. Det som verkligen behövs saknas nämligen i svaret: sänkta skatter på arbetande kapital och inte minst en ökad rättstrygg — Prot. 1985/86:155 het. Att i ett sådant läge enbart lita till arbetsmarknadspolitiska insatser inför 29 maj 1986 en kommande lågkonjunktur är att redan innan den har kommit ha förlorat kampen mot ökad arbetslöshet, ökad uttunning av glesbygderna och OM Maker ; ära å barns bortförande sviktande utveckling i praktiskt taget alla delar av vårt land. z till utlandet Anser arbetsmarknadsministern verkligen att de uppräknade åtgärderna är tillräckliga?
Herr talman! För ett tag sedan träffade jag en representant för Sveriges industriförbund. Han betecknade den period då de borgerliga hade regeringsmakten i Sverige som en istid för industrin, och det var inte så underligt. Då tappade man arbetstillfällen. Nu har vi ökat industrisysselsättningen med 30 000 personer sedan 1983. Det visar att det finns en utveckling och en framförhållning.
Herr talman! Det som saknas i svaret och det som jag efterlyste är den framförhållning inför en kommande lågkonjunktur när det gäller industripolitiken som vi behöver. Vi kan inte lita till arbetsmarknadspolitiska insatser vare sig i form av paket eller i form av andra riktade åtgärder. Det är helt otillräckligt när praktiskt taget hela landet har en utflyttning som går in mot några få områden. Arbetsmarknadsministerns svar är helt otillräckligt.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Jag har för ögonblicket inga ytterligare kommentarer.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Jag är medveten om att Sverige genom ett flertal beslut av regering och riksdag har vidtagit en hel del åtgärder. Med tillfredsställelse konstaterar jag att det skall hållas en konferens i Paris, och jag förstår att man kommer att göra det bästa möjliga för att påverka andra länder och på något sätt få till stånd en ändring i Sydafrika. Det är mycket bråttom, har jag en känsla av, eftersom det har uppstått ett växande kaos i landet, vilket kan få till följd ett ännu värre dödande av människor. Prot. 1985/86:155 Nu vill jag passa på tillfället att fråga: Vad kommer detta med teknologi 29 maj 1986 överföringen att innebära? Får man t.ex. sälja fabriker, produktionslinjer bekräftelse på att uppgifterna verkligen blir offentliga, om det blir en licensiering. Vidare föreligger ju förslag om förbud för Sydafrika att köpa in sig i | svenska företag, och förslag om visumlagstiftning på andra områden, t.ex. det kulturella, vetenskapliga och akademiska området. Jag hörde att Danmark skulle ha beslutat sig för en total handelsbojkott. Då kan man fråga sig om Sverige har någon möjlighet att följa efter. Om Danmark klarar av detta trots GATT-avtal osv., skulle kanske hela Norden kunna sluta sig samman och på det sättet påverka andra.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret på min fråga. Jag har velat väcka denna fråga i riksmötets slutskede för att vi inte skall glömma bort Chile, för att vi än en gång skall få höra de chilenska problemen tas upp här i kammaren och för att vi skall få en deklaration av den svenska es regeringen. Självfallet hade jag inte väntat mig något negativt svar. Jag tycker att det svar jag här har fått av utrikesministern är bra, att det visar att den svenska regeringen håller fast sin linje och att vi är beredda att ställa upp och stödja oppositionen i Chile. Under de senaste åren, speciellt under våren i år, har oppositionen i Chile försökt samla sig till aktioner. Det har varit en gryende opposition, en samling av olika krafter, försök till massrörelse, demonstration osv. Det har ännu en gång visat sig att militärdiktaturen under Pinochet har haft tillräcklig kraft och tillräckligt stöd, framför allt av de repressiva krafterna armén, polisen och gendarmeriet, för att på nytt på ett mycket hårdhänt sätt kunna slå ned dessa folkliga protester. Det har i svenska massmedia, och kanske i svenska officiella reaktioner, enligt min mening varit litet för tyst kring vad som har hänt i Chile. Därför är det bra att vi har fått den här deklarationen av utrikesministern i dag. Jag hoppas att regeringen också i fortsättningen med uppmärksamhet följer utvecklingen, att vi är beredda att fördöma sådana övergrepp som det här är fråga om, och att vi även vid behov är beredda att fördöma dem som stöder den nuvarande regimen i Chile, framför allt stormakten i norr, USA, som har ett stort ansvar för vad som har skett och sker i Chile.

Herr talman! Anita Johansson har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att riksdagens beslut om svenskundervisning skall följas och invandrarorganisationernas önskemål beaktas. I fråga om anordnare gäller enligt den av riksdagen antagna lagen om grundläggande svenskundervisning för invandrare att grundsfi kan anordnas av en kommun eller, på kommunens uppdrag, av studieförbund, folkhögskola eller, i vissa fall, AMU-myndighet. I de fall kommunen väljer att uppdra åt ett studieförbund att anordna undervisningen är det, som riksdagen uttalat, viktigt att studieförbunden får möjlighet att på lika villkor erbjuda sina tjänster. Enligt av regeringen meddelade bestämmelser krävs att lärarna har en viss kompetens för att få undervisa i grund-sfi. Kommunerna måste se till att de anordnare som anlitas åtar sig att använda lärare som uppfyller dessa kompetenskrav. I själva verket är detta en förutsättning för att statsbidrag skall utgå. Detta förhållande bör enligt min uppfattning medverka till att den erfarenhet och kompetens som finns hos tidigare anordnare av sfi tas till vara. Som Anita Johansson påpekar har också regering och riksdag strukit under vikten av att så sker. I proposition 1985/86:67 om svenskundervisning för vuxna invandrare framhöll jag att det inte var möjligt att närmare precisera hur invandrarnas önskemål beträffande utbildningsanordnare skulle tillgodoses. Någon särskild lagreglering i detta avseende borde därför inte ske. Riksdagen hade ingen erinran mot detta.

Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret på min fråga. Jag har kunnat konstatera att många kommuner inte bryr sig om att följa riksdagens beslut när det gäller anordnandet av svenskundervisning för invandrare. Jag tycker att det är oerhört viktigt för invandrarna att de kunskaper och erfarenheter som studieförbunden och deras lärare besitter efter många års verksamhet tas till vara. Därför är det beklagligt att vissa kommuner nonchalerar detta. Beträffande invandrarnas möjligheter att påverka kommunerna i frågan om vilka anordnare som skall ha ansvar för undervisningen vill jag framhålla att invandrarorganisationerna har rätt att redovisa sina önskemål. Inte heller detta beaktas i många många fall. Herr talman! Jag vill citera ur utskottets betänkande 1984/85:6, som bifölls av kammaren: ”Enligt utskottets mening bör alltså en kommun välja att själv anordna grund-sfi inom den kommunala vuxenutbildningen. Den bör samtidigt ha friheten att helt eller delvis låta anordna grund-sfi genom studieförbunden som har en betydande erfarenhet och kunskap på området.” Jag är glad åt att utbildningsministern här delar min uppfattning. Utskottet sade också i betänkandet: ”Studieförbundens medverkan bör ske på lika villkor efter bedömning av deras kompetens och erfarenhet. Kommunen bör vid sitt val av utbildningsanordnare, -—-—-, ta hänsyn till invandrarnas egna önskemål.” Herr talman! Jag tycker att det borde vara möjligt för utbildningsministern att göra särskilda anvisningar på grundval av kammarens beslut, så att riksdagens beslutade målsättningar efterföljs.
Herr talman! Jag har i sak precis samma uppfattning som Anita Johansson, och jag är övertygad om att kommunerna också kommer att ge invandrarna möjlighet att välja, där undervisningen har en sådan omfattning att olika alternativ står till buds. Däremot finns det faktiskt inte i riksdagens beslut inskrivet något om rätt för invandrarorganisationerna att framföra sina synpunkter. Men det är inte olämpligt att det är genom invandrarorganisationerna som kommunerna skaffar sig kunskaper härvidlag. Har det brustit i detta avseende på något område är det min förhoppning att detta är misstag som bara kan förklaras av att vi nu går in i en ny organisation.
Herr talman! Jag tackar för den kompletteringen, men det står faktiskt i betänkandet att man skall ta hänsyn till invandrarnas egna önskemål vid anordnande av svenskundervisning. Min förhoppning är att det skall bli en bättre tingens ordningen i framtiden.

Herr talman! Ing-Marie Hansson har frågat mig om jag tänker vidta någon åtgärd med anledning av att Dramaten med kort varsel ställt in teaterföreställningar i Östersund och Härnösand. Jag vill peka på att Dramaten är ett självständigt aktiebolag där regeringen tillsätter styrelsens ledamöter. Dramatens styrelse ansvarar för verksamheten. När det gäller Dramatens turnéansvar sägs i statsbidragsbestämmelserna följande. Dramatiska teatern skall driva scenisk konst. Detta skall ske på scener i Helsingfors, vid gästspel i Sverige och utlandet samt i radio och television. Enligt vad jag erfarit har Dramaten av olyckliga omständigheter varit tvungen att under våren ställa in vissa turnéföreställningar. Det som inträffat har således inte inneburit någon förändrad inställning i turnéfrågan från Dramatens sida. Dramaten har emellertid i samband med de inställda föreställningarna erbjudit både Östersund och Härnösand turnéföreställningar vid en annan tidpunkt. Enligt uppgift har Härnösand och Dramaten redan gjort upp om en ny tidpunkt. Det är min förhoppning att Dramaten och företrädare för de berörda orterna skall komma överens i denna fråga.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret. Jag kanske av det kan skönja att ministern är litet kluven. Hänsynen till Dramaten måste stämmas mot hänsynen till de regionala aspekterna på kulturverksamheten. Dramaten laddade ju upp med en stor charmoffensiv till alla landets kulturnämnder för att visa på de möjligheter man hade och på önskemålet att nå ut till landets olika delar. Man ville också lyfta fram sitt ansvar som riksinstitution med både regionalt och konstnärligt ansvar. Efter detta har alltså det beklagliga hänt att Dramaten med kort varsel inställer föreställningar i Jämtland — framför allt i Östersund men också på andra orter — och i Härnösand. Jämtland är ett län utan egen regionteater. I ett sådant län är det naturligtvis oerhört väsentligt att man planerar det utbud som kan ges via riksteatern, via fria grupper och via Dramaten, för att man skall nå målsättningen om variation till innehåll, genre och publikgrupper. Med ett sådant här kort varsel förrycker man hela årsplaneringen. Jag vill säga att det är litet svårt att i en sådan situation acceptera ersättning i form av föreställningar under ett kommande år. Ett sådant erbjudande visar kanske inte på den prioritering av att nå ut och förankra sig i landet som man hade velat ge sken av från Dramaten. Utifrån dessa läns synpunkt är det naturligtvis en stor besvikelse att Dramaten hanterat länen på det här sättet. Det visar också på stor generositet från Härnösand när man accepterade att få en ändring, då Dramaten erbjöds gästspelning i Madrid, och sedan blev man behandlad tillbaka på det här sättet.

Herr talman! Margareta Mörck har frågat mig vilka åtgärder jag anser kan vidtas för att få kommunerna att besinna sitt ansvar för skolbiblioteken. Jag vill först markera att jag anser att det är otillfredsställande med den stora variation när det gäller skolbibliotekens kvalitet som finns mellan olika kommuner och t.o.m. mellan olika skolor i samma kommun. Undervisningen i såväl grundskola som gymnasieskola förutsätter väl fungerande skolbibliotek. I de olika läroplanerna för både grundskola och gymnasieskola har skolbiblioteken stor betydelse. Både för temastudier och ämnesövergripande undervisning och för ämnesanknuten undervisning och undervisning i bibliotekskunskap är ett väl uppbyggt och fungerande skolbibliotek en nödvändighet. Skolbiblioteken har också en viktig uppgift som kulturbärare i skolan. Kommunerna har ansvaret för skolbiblioteken. Jag är inte beredd att föreslå några åtgärder som innebär bindningar för kommunerna. Jag vill påpeka i sammanhanget att det finns ett stort antal kommuner där man, ofta i samverkan mellan skolstyrelse och kulturnämnd, har mycket bra skolbibliotek.

Herr talman! Först vill jag tacka statsrådet Göransson för svaret. Förutom en tidningsartikel om skolbiblioteken i Helsingfors har min fråga som bakgrund en rapport från kulturrådet, 1984:2, som heter ”Barns tillgång till böcker”. Där redovisas bl.a. en undersökning av ett antal skolbibliotek i landet. Undersökningen visar att skolbibliotekens standard varierar kraftigt mellan olika kommuner. Det finns många bra skolbibliotek. De är ofta integrerade med folkbibliotek. Men det finns skolor som helt saknar bibliotek. Där emellan finns stora variationer. I de dåliga biblioteken delas ofta lokalerna med andra funktioner, vilket gör att biblioteket inte kan vara öppet så många timmar i veckan. Bokbeståndet är föråldrat, särskilt i fråga om facklitteratur och uppslagsverk. Det konstateras i rapporten att anslagen till bokinköp stadigt har minskat. Från 1974 till 1984 har de faktiskt halverats. Skolbiblioteken har tydligen varit ett populärt sparobjekt i kommunernas budget. Ansvaret för barnens läsning läggs därför mer och mer över på folkbiblioteken. Tyvärr har de inte alltid möjlighet att ställa upp. I Lgr 80 tilldelas skolbiblioteket en central roll i undervisningen och nämns också som bas för kulturverksamheten på skolan. Det förutsätts bl.a. att biblioteket har öppet hela dagen. I ett nytt nummer av ”SÖ informerar” definieras skolbiblioteket som ett slags utvidgat läromedel. Dess funktion och kvalitet skall bevakas av SÖ och länsskolnämnderna. Det låter hoppfullt. Men är det tillräckligt? Behövs inte en översyn av det aktuella läget och en informationskampanj för att övertyga kommunerna om skolbibliotekens stora betydelse?
Herr talman! Jag är inte beredd att föreslå ett särskilt statsbidrag för skolbiblioteken. Jag tycker att skolbiblioteken är så centrala för den lokala skolstyrelsen att det behov som biblioteket tillgodoser skall kunna mötas utan särskilda bidrag. På en punkt vill jag dessutom göra ett tillägg. Jag vet att biblioteket betraktas som ett läromedel. Jag har funderat en hel del över läromedelssituationen. Jag tror inte att den blir särskilt bra av att också biblioteken betraktas som läromedel. Jag tror tvärtom att det är en fördel att kalla biblioteket för bibliotek och ge det status som sådant.
Herr talman! Om man nu inte kan tänka sig att inrätta ett statsbidrag finns det kanske andra åtgärder, såsom jag redovisade i min fråga. Man kan t.ex. gå ut med en informationskampanj och också vid utbildningen av lärare informera om den betydelse som skolbiblioteken har. Kanske skulle man kunna sätta in åtgärder den vägen?

Herr talman! Karl-Erik Persson har frågat mig om jag är beredd att snabbt medverka till att alla som bor inom sändningsområdet för regional-TV programmet Tvärsnytt bereds möjligheter att se programmet. Regeringen lade i mars fram en proposition . Utskottet redovisar där att det finns brister i regional-TV täckningen på många orter i landet. Utskottet redovisar också att TV-distrikten, på vilka sändningsområdena för regional-TV bygger, i flera fall skär länsgränser. Utskottet anser att det finns goda skäl för att riktlinjen att gränserna mellan distrikten och därmed också sändningsområdena för regional-TV endast undantagsvis skall bryta en länsgräns skall gälla även under nästa avtalsperiod. Utskottet har därvid gjort den bedömningen att det är speciellt motiverat att särskilda insatser görs för områden där mera betydande resurser behöver sättas in för att invånarna skall få tillgång till regional-TV enligt den förordade principen. Utskottet anser därför att regeringen bör ge televerket i uppdrag att i samråd med Sveriges Radio kartlägga behovet av särskilt angelägna insatser för att nå detta syfte. Därvid bör också redovisas behovet av särskilda insatser för att nå bättre regional-TV-täckning. Televerket bör vidare redovisa vilka Prot. 1985/86:155 extra investeringsmedel detta skulle kräva samt en bedömning av hur 29 maj 1986 investeringar av här nämnt slag bör vägas mot andra angelägna investeringar. a SRS HE Om avgångsbetygen i Utskottet anför slutligen att regeringen därefter bör lägga fram förslag för - riksdagen i dessa frågor. BT iRESkOlars högsta: Om riksdagen följer utskottets förslag kommer givetvis televerket att få cr och gymnasie det nämnda uppdraget. Jag ser ingen anledning att föregripa riksdagens ställningstagande eller televerkets utredning.

Herr talman! Jag får tacka statsrådet Göransson för svaret. Min fråga gällde dock inte att man skulle överskrida länsgränserna. I frågan var det tal om en enskild kommun, som jag tog som exempel. Den ligger inom Örebro län, och Örebro är ett centrum för Tvärsnytt-sändningarna. Det rör sig faktiskt bara om några mil, men tyvärr är inte sändningskapaciteten tillräcklig för att möjliggöra mottagning. Detta är man mycket förtretad över. När man kom i gång med regional-TV var det ett bra komplement till nyhetsprogrammen, därför att de kom en närmare och berörde en på ett annat sätt. Även från informationssynpunkt är det angeläget att sändningarna kommer i gång ordentligt. Jag tycker inte att det skulle vara omöjligt att redan nu tala om att de resurser som televerket måste få för att kunna utöka sändningskapaciteten kommer att ställas till förfogande. De här människorna kan få en möjlighet att följa sändningarna, men då måste man först komplettera fyra dyra TV-master. Läget är inte alls tillfredsställande. I dag ser de här människorna ingenting av de lokala TV-programmen för Örebroområdet.

Herr talman! Alf Svensson har frågat utbildningsministern om regeringen mot bakgrunden av den rådande konflikten på arbetsmarknaden ämnar vidta åtgärder för att säkerställa att eleverna får avgångsbetyg. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall besvara frågan. Den varslade lockouten mot lärare är lagd så att elever i årskurs 9 i grundskolan, i avgångsklasser i gymnasieskolan samt i slutförda kurser i kommunal vuxenutbildning skall kunna erhålla betyg. Jag utgår från att lärarna och deras fackliga företrädare inte kommer att tillgripa olovliga stridsåtgärder utan fullgör sina skyldigheter.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Jag är säker på att vi alla inser hur absolut nödvändigt det är för att skolan 101 verkligen skall fungera, att det råder trivsel och samförstånd där, att lärare och elever kan samarbeta, att lärare och skolledning kan samverka och att lärarna är villiga att engagera sig och på ett positivt sätt ta sig an vida fler uppgifter än vad som enkelt kan formuleras i arbetsbeskrivningar och avtal. Sveriges lärare är oerhört lojala och engagerar sig i sina arbetsuppgifter och till förmån för sina elever på ett i regel mer än berömvärt sätt. Lärarna har verkligen ställt upp, hur ryckig skolpolitiken än varit. Det är väl då den självklaraste sak i världen att den minst sagt häpnadsväckande lockout som lärarna nu utsätts för gör denna lojala yrkesgrupp i det närmaste desperat. Som tack för sin lojalitet och sina ambitioner att verkligen lyckas med sina arbetsuppgifter, konfiskerar arbetsgivaren intjänad lön och lockoutar när ferierna börjar. Jag vill se den yrkesgrupp som inte skulle härskna till mot sådana tilltag. Herr talman! Det är verkligen beklagansvärt att elever nu kommer i kläm. Tiotusentals elevers sista och starkaste minnesbild från skolavslutningen blir bråk, spontana uppror och allmän olust. Hur skall dessa elever komma att påverkas för framtiden? Vilken uppfattning om Vuxensverige och om samhällets sätt att bete sig kommer dessa ungdomar att bära med sig ut i livet? Och vilket beredskap har skolministern om eleverna inte får betyg? När får eleverna då veta om de kommer in på gymnasium eller högskola? Hur många veckor eller månader kommer skolministern att låta eleverna gå och fundera och känna ovisshet, innan de får veta? ”Jag utgår från att lärarna — — — inte kommer att tillgripa olovliga stridsåtgärder”, säger statsrådet. Kära någon, tidningarna är i dag fulla med besked om vad som tillgrips i fråga om åtgärder redan nu ute på skolorna. Inte kan skolministern vänta — det händer redan!

Herr talman! Jag delar Alf Svenssons synpunkter när han säger att lärarna i vårt land är lojala mot sin arbetsuppgift och sina åtaganden. Det är skälet till att jag förutsätter att de faktiskt fullför sina arbetsuppgifter och sätter betyg. Mot bakgrund av Alf Svenssons något uppseendeväckande uttalande vill jag fråga: Ställer Alf Svensson sig bakom och ger sitt stöd åt vilda, olovliga strejker? Står Alf Svensson fast vid det uttalande som han nyss gjorde?
Herr talman! Jag har självfallet inte alls ställt mig bakom vilda strejker — och jag gör det inte heller — men jag tycker att så mycket händer redan i dag att man inte kan vara till freds med att skolministern säger att han förväntar sig att ingenting skall hända. I dag berättar kvällspressen om hur elever barrikaderar sig, hur elever sätter sig och blockerar motorvägar, hur poliser sätts in mot elevupproret och hur eleverna känner sig djupt kränkta. Då trodde jag faktiskt att skolministern skulle ha någon beredskapsplan att hastigt presentera.

Herr talman! Jag måste självfallet som ansvarigt statsråd ha ett begrepp om 29 maj 1986 och planer för vad som måste göras om en situation uppstår där de som finns på arbetsmarknaden vidtar olovliga strejkaktioner, vilda strejker. Det måste regeringen självfallet ha tankar om och en planering för. Men jag är faktiskt inte beredd att i kammaren diskutera de planerna med en riksdagsledmot som anser sig kunna tillstyrka vilda strejkaktioner.
Herr talman! I och för sig kan jag ytterligare en gång upprepa att jag inte ställer mig bakom vilda strejker. Men jag tycker det kan vara angeläget att erinra om vad alla mycket väl känner till, att upphovet till vad som i dag händer ute på skolorna kommer från arbetsgivarparten. Annars hade vi inte haft det elände som vi nu har. Om en situation uppstår är statsrådet beredd, hörde vi. Jag menar att situationen redan är för handen.

Herr talman! Rolf Kenneryd har bett mig klarlägga vilka konkreta punkter jag åsyftade då jag vid presskonferensen med anledning av oppositionens motioner i anslutning till kompletteringspropositionen antydde att centerpartiet nu har flytt från de ekonomiska realiteterna. I samband med behandlingen av de ekonomisk-politiska motionerna i anslutning till finansplanen kunde finansutskottet konstatera att den bestående budgeteffekten av centerpartiets budgetalternativ är en försvagning i förhållande till regeringens förslag. Detta skall jämföras med att centerpartiet presenterade sitt förslag som kraftigt budgetförstärkande. Centerpartiet förslår nu ytterligare åtgärder som skulle innebära en försämring av budgetsaldot. Jag avser bl.a. inrättandet av privata investeringskonton där sparande med obeskattade medel skall kunna ske upp till en nivå av 20 000 kr. per år. Jag finner det något förvånande att centerpartiet inte har redovisat några beräkningar över skattebortfallet, inte heller dessa kontons påverkan på andra sparformer. För att peka på ytterligare ett konkret exempel vidhåller centerpartiet nedskärningar av AMS verksamhet i storleksordningen en miljard kronor. Genom stimulansåtgärder förutsätts bortfallet av arbetsmarknadsåtgärder kunna kompenseras med nyanställningar inom småföretagen. I den mån dessa åtgärder över huvud taget får några effekter är det på lång sikt. Arbetslösheten skulle således ofrånkomligen öka. De ökade statsbidragen till arbetslöshetskassorna har centerpartiet inte heller beaktat. Detta är några exempel på de brister i centerpartiets budgetalternativ som visar på att centerpartiets politik inte är förankrad i den ekonomiska verkligheten.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
Även om det sålunda har varit sakligt omotiverat, kan jag hysa viss förståelse för att finansministern i februari av partipolitiskt taktiska skäl kände behov av att misstänkliggöra centerpartiets ekonomisk-politiska motion. Den innehöll nämligen — i motsatts till finansministerns budgetproposition — inslag med sikte på att väsentligt underlätta den ekonomiska situationen för dem i vårt land som bäst behöver en sådan lättnad. Sedermera har ju regeringen och dess finansminister också anslutit sig till flera av våra förslag. Här vill jag bara exemplifiera det med höjningen av det kommunala grundavdraget och höjningen av barnbidraget. Det ter sig därför egendomligt att finansministern återkommer med samma beskyllningar och med samma språkbruk, därtill utan att ange vilket underlag han har för sina beskyllningar. Av svaret framgår att det är tre ting som finansministern har i sitt underlag. Det gäller först och främst den budgetförstärkning som vi föreslog i anslutning till budgetpropositionen. Det kan noteras att de beräkningar som finansdepartementet då offentliggjorde visade ett minus på 6,6 miljarder. Finansutskottet kom sedermera fram till ett minus på 2,3 miljarder. Vi har från centerpartiet i våra förslag senare kunnat belägga en budgetförstärkning istorleksordningen 1,5-2 miljarder kronor. På den punkten har finansministern alltså fel. Finansministern har också fel när det gäller sparandet via de investeringskonton som vi har föreslagit. Jag vill hänvisa till den debatt som finansministern hade med Ivar Franzén. Där sade finansministern att förslaget har ”vissa förtjänster”. Finansministern sade i ett senare inlägg att ”frågan är förtjänt av vidare studium”. Jag anser att det vore välgörande för såväl finansministerns framtida trovärdighet som politikeranseendet i allmänhet om finansministern avhöll sig från att rikta svepande beskyllningar mot andra partier på så lösa grunder som här har skett.

Herr talman! Den direkta anledningen till Karl-Göran Biörsmarks och Tommy Franzéns frågor är att tullverket beslutat begränsa öppethållandetiderna från dygnetruntbemanning till öppethållande kl. 08.00-22.00 vid sambandscentralen i Gryt under tiden fr.o.m. den 19 maj t.o.m. den 31 oktober. Den nu beslutade förändringen ingår som en del i den försöksverksamhet — Prot. 1985/86:155 med regional ledningscentral i Östra tullregionen som riksdagen i samband 29 maj 1986 med behandlingen av fjolårets budgetproposition tagit ställning till och anslagit medel för. Bakgrunden till försöksverksamheten är de ytterligare arbetsuppgifter inom övervaknings-, räddnings-, miljöoch säkerhetssektorerna som lagts på kustbevakningen under 1970 och 1980-talen. Detta har ökat kraven på den regionala ledningstjänsten, innefattande inhämtande, bearbetning och analys av underrättelseinformation samt styrning och koordinering av de rörliga enheternas verksamhet. Kravet på ständigt bemannade regionala ledningscentraler har vuxit allt starkare i takt med att tekniken gjort det möjligt att till rimliga kostnader från regionledningsorterna konstruera fjärrstyrda kusttäckande sambandsnät. Tillkomsten av ett sofistikerat kustbevakningsflyg och behov av ökat samarbete med sjöfartsverket, marinen och andra myndigheter gör det än angelägnare att bygga upp sådana ledningscentraler. Den försöksverksamhet som nu har påbörjats innebär enligt min mening ingen omorganisation, utan är endast ett försök att insamla erfarenheter av en ständigt bemannad, regional ledningsoch sambandscentral som under en viss tid av dygnet övertar de lokala sambandscentralernas funktioner. Den strider därmed inte heller mot riksdagens vilja. Försöket är begränsat till sex månader och skall därefter utvärderas av generaltullstyrelsen. Eventuella förslag om organisatoriska förändringar med anledning av försöksverksamheten, eller av andra skäl, kommer givetvis att föreläggas riksdagen i den mån förändringarna är av den karaktären att de kräver riksdagens beslut.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag måste emellertid säga att jag är något besviken över att statsrådet anför att den försöksverksamhet som nu har påbörjats inte enligt hans mening innebär någon omorganisation. Enligt vad jag förstår är riksdagens mening att det handlar om en omorganisation. Då är frågan: Vem är det som tolkar detta? Är det statsrådet eller är det riksdagen? | Av riksdagstrycket framgår det klart att någon indragning vid sambandscentralen i Gryt icke får ske med mindre än att det redovisas för riksdagen. | Detta har inte skett. Med anledning av den neddragning som planerades ske den 19 maj ställde jag i den aktuella riksdagsdebatten explicit en fråga om detta till utskottets talesman. Jag fick då klart besked från honom om att ingen sådan neddragning fick ske med mindre än att förslag presenterats riksdagen för beslut. Jag var före den 19 maj i kontakt med sambandscentralen i Gryt, och jag förstod att avsikten var att dra in verksamheten så till vida att man inte skulle hålla öppet nattetid. Den 19 maj stängdes också sambandscentralen nattetid. Jag vill fråga statsrådet om han ändå inte tycker att han borde studera riksdagens protokoll och meddela berörda myndigheter att de inte kan stänga sambandscentralen i Gryt på nätterna. Om inget klargörande lämnas från statsrådets sida, känner jag mig tvingad att gå vidare med frågan till konstitutionsutskottet för prövning.

Herr talman! Den här frågan kom att få en lång behandlings i skatteutskottet. Det var kanske oväntat, men orsaken var att det helt plötsligt uppstod en majoritet för motionerna i fråga. Bl. a. gällde det Anders Dahlgrens motion om att ingen avbemanning skulle ske vid sambandscentralen i Gryt. Detta låg till grund för det beslut som sedermera fattades i utskottet. Vid behandlingen av ärendet anordnades en utfrågning, i vilken både tullverkets generaldirektör och en statssekreterare från finansdepartementet deltog. Vi kom då att sväva i den villfarelsen att neddragningen vid den här sambandscentralen redan var genomförd. Vid en kontrollringning sent en natt, strax innan frågan skulle avgöras i utskottet, kunde vi konstatera att så inte var fallet. Resultatet blev att utskottet var enigt om att föreslå riksdagen att göra ett tillkännagivande till regeringen om att omorganisationen, som man uttryckte det, inte skulle få komma till stånd. Vad menade då utskottet med omorganisation? Ja, i det här fallet avsågs absolut att man inte skulle genomföra den försöksverksamhet eller vad man vill kalla det, den avbemanning eller nattstängning, som det var fråga om. Detta var också grunden i motionerna. Innan vi slutjusterade betänkandet ställde jag denna fråga i skatteutskottet: Kommer detta att innebära att någon sådan neddragning som föreslagits inte kommer att ske? Svaret blev ett klart ja. Därmed vill jag påstå att tullverkets uppgifter och finansministerns svar inte är korrekta. Beslutet att genomföra neddragningen strider mot riksdagens vilja. Om inte detta ses från en annan utgångspunkt och en annan ordning kommer till stånd, kommer även jag att göra en anmälan till konstitutionsutskottet. Jag anser nämligen att detta är ett allvarligt övertramp i förhållande till vad vi har fattat beslut om i riksdagen och i skatteutskottet.
Herr talman! Vad generaltullstyrelsen och jag har haft att utgå ifrån är faktiskt skatteutskottets betänkande. Där står det att utskottet anser att regeringen bör redovisa frågan för riksdagen innan en omorganisation genomförs. Eftersom jag inte anser att detta är en omorganisation, kan jag inte finna annat än att vi uppfyllt utskottets vilja. Är det nu så att ledamöterna i utskottet avsåg något annat än det man skrev in i sitt betänkande, bör det vara en fråga för konstitutionsutskottet. Det är ju mycket intressant om regeringen så att säga skall läsa mellan raderna och försöka sluta sig till vad utskottsledamöterna har diskuterat på sina sammanträden. När jag läser riksdagens protokoll finner jag att det bara är herr Biörsmark som gör den tolkningen, att en ändrad bemanning nattetid i Gryt skulle vara en omorganisation, medan utskottets talesman såvitt jag kan se inte explicit har redovisat att det var utskottets mening att detta skulle gälla Gryt. Men det här är så pass intressant att konstitutionsutskottet gärna för mig kan få granska det. Sedan vill jag tillägga att det är orimligt om riksdagen beställer en försöksverksamhet och sedan förhindrar den ansvariga myndigheten att genomföra den. Riksdagen borde se till att dess beslut hänger samman.
Herr talman! Jag kan förstå att riksdagens beslut kan trassla till det för statsråd — därmed inte sagt att riksdagens beslut inte skall följas. Just av den anledningen att detta eventuellt kunde bli en tolkningsfråga ställde jag precisa frågor till utskottets talesman här i kammaren. Jag sade följande: Uppfattar jag det här rätt, när jag tolkar detta uttalande från utskottet så att ingen omorganisation vid Gryts sambandscentral kommer att ske utan att vi här i riksdagen får debattera och ta ställning till detta? Då svarade utskottets talesman: Jag förutsätter att så skall ske. Om inte annat har regeringen möjlighet att ta del av den debatt som förts i kammaren genom snabbprotokollet. — Regeringen kan alltså gå till protokollet och se vad som har sagts. Vidare sade jag att jag anser att jag har fått bekräftat att vi får tillfälle att diskutera och ta ställning i ärendet, om det visar sig att en omorganisation trots allt skall ske. Riksdagen har alltså inte fått ta ställning, och jag kan inte finna annat än att regeringen här gått för långt och kört över riksdagen.
Herr talman! För det första: När det gäller resonemanget om försöksverksamheten är det faktiskt så att om riksdagen fattar beslut om en försöksverksamhet med en regional ledningscentral har riksdagen för den skull inte sagt att man skall avrusta eller nedrusta sambandscentraler inom samma verksamhetsområde. Det är trots allt två olika beslut. Det finns alltså ingenting som säger att man måste göra en neddragning på sambandscentralen för att man genomför en regional ledningscentral och undersöker hur den fungerar. För det andra: Man måste inte göra en neddragning i Gryt för att kunna utvärdera ett försök, eftersom man sedan ett år tillbaka har motsvarande neddragning i Furusund. Försöksverksamhet —- om man tar det som ett argument — har man alltså kunnat genomföra ändå. Vad som enligt min mening är allvarligt är att tullverket och kustbevakningen gett sig den på att genomföra detta. De har tyligen fått finansministerns stöd att trampa på riksdagen. Vad som har sagts och inte sagts i utskottet framgår också av protokollet från debatten i kammaren, där Torsten Karlsson inte bestred det som jag hade sagt i utskottet. Det kan gott ligga till grund för en fortsatt debatt, om så skulle behövas, i konstitutionsutskottet.

Herr talman! Som Kerstin Ekman påpekar har frågan om utformningen av reavinstbeskattningen för bostadsrätter diskuterats i olika sammanhang sedan de nuvarande reglerna tillkom. Frågan har bl.a. behandlats i bostadskommitténs arbete . I sitt slutbetänkande föreslår kommittén en övergång till en vinstberäkningsmodell för bostadsrätterna av i princip samma slag som gäller för fastigheter, dvs. en metod med viss indexuppräkning av ingångsvärdet. Remisstiden för betänkandet går ut den 1 juli i år. Därefter kommer beredningsarbetet att fortsätta inom regeringskansliet. Jag kan för närvarande inte ge något besked om när resultatet av regeringens överväganden kan redovisas.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. Men jag beklagar att det inte var något upplysande svar. Intresset för beskattningen av reavinster på bostadsrätter är förklarligt. Bostadsrätten är en boendeform som många väljer, eller vill välja. Det beslut om beskattningen av reavinster på bostadsrätter som riksdagen fattade 1983 är ett olyckligt beslut. Först och främst grundades beslutet på ett dåligt genomarbetat förslag från den socialdemokratiska regeringen. Det var inte bara vi i oppositionen som sade det. Även riksdagens socialdemokrater, bl.a. i bostadsutskottet, kände sig föranledda att komplettera förslaget och att begära ett nytt förslag. Trots det drev socialdemokraterna och vpk igenom ett beslut i frågan här i riksdagen. Vi i folkpartiet hävdade att beslutet skulle få en negativ inverkan på marknaden, vilket i och för sig är bekymmersamt. Det är eftersträvansvärt att man under sin livstid kan välja den bostadsform som familjesituationen kräver. Det är riktigt att bostadskommittén behandlade frågan. Vi i folkpartiet har i en reservation klart sagt ifrån att vi inte anser kommitténs förslag vara godtagbart, även om vi godkänner principen om jämställdhet när det gäller beskattningen av bostadsrätter och småhus. Mot den bakgrunden beklagar jag att det tydligen är detta förslag som ligger till grund för departementets fortsatta arbete. Jag beklagar också att finansministern inte nämner någonting om kommittén för reavinstuppskov, vars arbete helt naturligt också borde påverka arbetet i departementet. Vi kommer tydligen att få höra mer i den här frågan.

Herr talman! Jag är medveten om att reglerna om beskattning av traktamenten kan få olikformiga konsekvenser för olika kategorier av arbetstagare. Detta är naturligtvis inte tillfredsställande. Dåvarande traktamentsbeskattningssakkunniga — numera förmånsbeskattningskommittén — har behandlat dessa frågor och även föreslagit olika åtgärder för att komma till rätta med olikformigheterna. Förslagen innebär bl.a. att även offentliganställdas traktamenten blir skattepliktiga, att tätortsbegreppet avskaffas och att den vanliga verksam hetsorten får samma definition för offentliganställda och privatanställda. Dessa och andra frågor som gäller beskattning av traktamenten och övriga kostnadsersättningar bereds nu inom regeringskansliet. Förslag till ändrade regler kommer också att lämnas. Det är emellertid fråga om ett både komplicerat och svåröverskådligt område som berör ett stort antal skattskyldiga. Jag kan därför inte nu ge något annat besked om när resultatet av regeringens överväganden kan redovisas än att det skall ske så snart som möjligt.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

Dessa bestämmelser drabbar både löntagare och företagare. I stort sett hela Helsingforss län räknas t.ex. som hemort, och det betyder att en person inte kan påräkna avdrag för traktamente, trots att han arbetar 6-8 mil från den egna hemorten. Om han däremot kommer utanför den s.k. verksamhetsorten — det kan röra sig om avstånd på någon mil eller så — får han avdrag. Detta är självfallet inte acceptabelt på något sätt. För de företag som är verksamma i detta område innebär det att konkurrensförutsättningarna blir fullständigt orimliga. Det blir omöjligt för företagen att ge korrekta offerter, eftersom de inte kan avgöra från fall till fall hur beskattningen av traktamentena kommer att ske. Traktamentsutredningen tillsattes 1978, och dess betänkande kom 1983. Det har alltså gått drygt tre år, och regeringen kan inte ge något som helst besked om när denna fråga skall få en lösning. De förslag som bl.a. redovisas i svaret, dvs. att de ”offentliganställdas traktamenten blir skattepliktiga, att tätortsbegreppet avskaffas och att den vanliga verksamhetsorten får samma definition för offentliganställda och privatanställda”, låter inte så konstiga. I princip innebär de att det blir samma regler för alla som har traktamenten, nämligen att traktamentena inte behöver deklareras. Ett förslag är också att den del av traktamentet som överstiger ett schablonbelopp är lön, som det skall betalas sociala avgifter för. Skulle det inte, finansministern, kunna genomföras en partiell reform, som åtminstone undanröjde de värsta orättvisorna, om regeringen skall dröja år efter år innan den har funnit en slutgiltig lösning?

Herr talman! Elver Jonsson har frågat mig om min avsikt är att lägga fram Inom finansdepartementet har upprättats en departementspromemoria med ett förslag till ändrade regler om värdering av förmån av fri eller delvis fri bil. Förslagen i promemorian har utformats så att förmån av bil inte skall hindra användandet av den förenklade självdeklarationen. Promemorian är för närvarande ute på remiss. Remisstiden går ut den 15 juli i år. Jag vill avvakta remissutfallet innan jag tar ställning till hur reglerna bör se ut i framtiden.
Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. Av svaret framgår att det framför allt är förenklingen av självdeklarationen som har styrt tankarna på en skärpt beskattning av bilförmån. Jag skulle därför vilja lägga till en fråga: Det måste väl finnas flera motiv, t.ex. att stärka statens finanser, eller rent av rättviseskäl? Jag vill, herr talman, peka på att det finns anledning att varna för sidoeffekter. En sådan här skatteskärpning kan bli ett hot mot den svenska bilindustrin, och därför bör flera saker vägas in i bedömningen innan denna beskattning ändras. Enligt direktiven skall förmånsvärdet motsvara den privata inbesparing som tjänstebilsinnehavaren gör. Med 30 96 av nybilspriset som förmånsvärde överstiger förmånsvärdet den privata inbesparingen. Sannolikt kan förmånen värderas till i bästa fall ca 20 20 av bilens pris. Det ligger för övrigt en fara i att låta bilens pris styra förmånsvärdet. En 100 000-kronorsbil är t.ex. inte dubbelt så dyr att äga och köra som en 50 000-kronorsbil, även om det självfallet finns vissa samband. Vi skall också komma ihåg att det helt dominerande antalet tjänstebilar är att betrakta som arbetsredskap mer än som en förmån. Det finns ytterligare en rad sidoeffekter som bör beaktas, t.ex. miljöreformen med katalytisk avgasrening. Den kommer att snabbt påverkas om bilförsäljningen kraftigt går ner, vilket ur den synpunkten närmast bör stimuleras. Därför kan utredningsförslaget vara en hög tröskel som blir ödesdiger. Det är inget tvivel om att klausulen att förmånsvärdet skall utgöra 30 96e av nybildpriset innebär att antalet tjänstebilar kommer att minska, eftersom den som inte kör så långt i tjänsten kommer att drabbas av mycket dyrbara mil. Det kommer att behövas övergångsregler, och min fråga är: Om detta förslag skulle bli aktuellt, kommer det att bli övergångsregler när det gäller den nya förmånsbeskattningen?
Herr talman! Jag vill svara på en fråga eller snarare kommentera ett påstående som Elver Jonsson gjorde, nämligen att detta förslag såsom det har utformats skulle ha motiverats av statsfinansiella skäl, dvs. att vi skulle försöka få in mer pengar till statskassan. Så är det alltså inte. Det har inte tillhört motiven för dem som har utformat promemorian utan det har varit att kunna förena innehavet av tjänstebil med förenklad självdeklaration — men dessutom att få ett system som minskar den frestelse till skattefusk som otvivelaktigt ligger i det nuvarande systemet.
Herr talman! Jag tackar för det beskedet. Jag tror dessutom att finansministern har alldeles rätt i att den här drastiska höjningen, som för den enskilde kan innebära ett mycket kraftigt kostnadspåslag, inte kommer att leda till ökade statsinkomster. Den insikten tycker jag att finansministern skall hållas räkning för. Vidare tror jag att man inte får glömma bort detta med övergångsregler. Enligt kommittén skulle bestämmelserna träda i kraft redan den 1 januari nästa år. Det innebär att företag som leasar bilar på t.ex. tre år inte kan anpassa sig till de nya reglerna förrän leasingperioden har gått ut. Det betyder alltså, herr talman, att det är nödvändigt att skjuta på ikraftträdandet och likaså att ha någon form av övergångsregler. Dessutom bör procentsatsen och underlagssumman nogsamt prövas. De är enligt min mening alltför högt satta.
Herr talman! Mot bakgrund av SJ:s beslut att dra in vissa hållplatser och persontågsturer på linjen Storuman-Hällnäs har Karin Israelsson frågat mig om detta beslut är ett led i att inom en snar framtid dra in all persontransport på sträckan. När det gäller de beslutade förändringarna i tågtidtabellen vill jag tillägga, att de genomförs efter samråd mellan SJ och länstrafikbolaget. Det tågpar som nu dras in, har haft enbart lokala och regionala trafikuppgifter. Länstrafiken har som bekant ansvaret för den lokala och regionala kollektivtrafiken, och man har där gjort den bedömningen att de trafikuppgifter som detta tågpar haft lämpligast utförs med buss. Det antal interregionala tåg som SJ därmed kommer att framföra överensstämmer med det basutbud som regeringen fastställt.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. Varje negativt ingrepp på våra järnvägsförbindelser ser vi som bor i Västerbottens inland som ett stort hot. För oss är järnvägsförbindelserna en nödvändighet. Med det förslag som nu skall verkställas kommer dels morgonturen från Storuman till Hällnäs-Umeå att dras in, dels kvällsförbindelsen också att försvinna. Därmed blir det omöjligt att med tåg klara en turoch returresa från Storuman till Umeå. Detta är en klar försämring som drabbar lokalbefolkningen. Att någon tjänsteman sedan uttalar att SJ:s ambitioner är att i första hand serva turister har minsann inte förbättrat inställningen till denna försämring. Att döma av statsrådets svar tycks det också vara departementets mening att så skall vara, eftersom bara regionalt och lokalt anknuten trafik kommer att drabbas av neddragningarna. Till detta kommer indragningar av sju små stationer — Tväråbäck, Bjurselefors, Arvån, Betsele, Umgransele, Kattisavan och Skiråsen. Dessa ligger efter samma sträcka. Jag anser således min fråga befogad, om detta är det första ledet i en utveckling som innebär att man drar undan resandeunderlaget från järnvägen till förmån för busstransporter samtidigt som bidragen till kollektivtrafiken dramatiskt dras ned genom att statsanslagen är alltför små. Statens ansvar för regionalpolitiken måste genomsyra alla verksamheter, och jag anser att det bör gälla även SJ. Denna nedskärning medför också stora bekymmer för SJ-personalen. Deras arbetstillfällen hotas, om SJ fortsätter att driva denna för bygden negativa politik. För några år sedan var glädjen stor, när denna bandel hänvisades till riksnätet, men inte ens det beslutet tycks räcka för att rädda bandelen för fortsatt trafik. Jag hoppas att det nej som statsrådet ger som svar på min fråga också kan förbli gällande för framtiden. Jag kommer att bevaka att så sker.

Herr talman! Görel Bohlin har frågat mig vad jag avser vidta för åtgärder för att påskynda och utöka utbildningen av flygledare. Den snabba expansionen av flygtrafiken, som i sig är glädjande, har samtidigt medfört vissa kapacitetsproblem. Bristen på piloter och t.o.m. flygplan har t.ex. vid flera tillfällen diskuterats här i kammaren. Av delvis samma orsak råder nu en bristsituation när det gäller flygledare. Förutom den civila flygtrafiken är också flygvapnet en dimensionerande faktor för behovet av flygledare. För att inte äventyra flygsäkerheten har luftfartsverket när akut personalbrist uppstått till följd av bl.a. korttidssjukdom och annan ledighet tvingats att anpassa kapaciteten i flygtrafikledningssystemet. Som direkt svar på Görel Bohlins fråga vill jag nämna att luftfartsverket redan har beslutat att fördubbla pågående och planerad utbildning vid flygtrafikledningsskolan. De 24 nya flygledare per år som detta beräknas ge kan lösa bristsituationen först på litet längre sikt. Diskussioner pågår samtidigt mellan luftfartsverket och bl.a. flygbolaget för att försöka hitta lämpliga övergångslösningar.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Det låter bra att man nu fördubblat intagningen till utbildning av flygledare. Men jag vill göra kommunikationsministern uppmärksam på faktorer som kan spela spratt vid bedömning av tillräckligt antal flygledare. Det gäller i synnerhet Arlanda, vår mest trafikerade flygplats. Vid trafikutskottets besök på skolan i Sturup fick vi bl.a. veta att utgallringen från utbildningen är mycket stor, beroende på de stränga krav på prestation man har. Efter ca två års utbildning sker en gallring som leder till en väsentlig reducering av antalet färdiga flygledare. Avgången är dock svår att beräkna. En annan faktor som visat sig svårbedömd är luftfartens utveckling. Därom vittnar inte minst bristen på piloter, och det har kommunikationsministern nämnt i sitt svar. Det är bl.a. på flygbolagens prognoser luftfartsverket baserar sina beräkningar av behovet av flygledare. När Linjeflyg flyttade ut till Arlanda drog man med sig all övrig trafik, vilket gjorde att trafiken ökade avsevärt mer än som beräknats. Flygledarna är en yrkesgrupp som känner stor yrkesstolthet och arbetsglädje. Vid t.ex. nämnda utflyttning till Arlanda ansträngde de sig enormt för att smidigt klara den plötsliga dubbleringen av trafiken, och gjorde det. Nu har pressen på flygledarna successivt ökat ännu mer samtidigt som alla prognoser slagit fel. Flygbolagen har, förutom att de överraskats av luftfartens enorma utveckling, även lagt om sina planer och satsar nu på många och direkta linjer och ett linjenät med Arlanda som nav. Planerna för inköp av flygplan säger oss också att ytterligare utveckling av luftfarten är att vänta. Det tar två och ett halvt år att utbilda en flygledare. Därtill kommer annonseringstid, test, uttagningstid etc. Den sammanlagda tiden att få en färdig flygledare är cirka fyra år. Jag förstår att den här yrkesgruppen nu känner sig trött och ”utsugen” och vägrar att längre arbeta på övertid eller att gå till jobbet när man känner sig hängig. Larm om flygledarsituationen slogs från Arlanda redan 1984, och i samband därmed föreslogs en del åtgärder för att snabbare få fram nya flygledare. Jag ser att min taletid börjar ta slut, varför jag vill sluta med att ställa en fråga. För att nu snabbt nå bättre balans mellan belastning och personalresurser krävs akuta åtgärder. Är kommunikationsministern beredd att medverka till en ytterligare ökning av intagningen till utbildningen och en uppsnabbning av utbildningen på ett sätt som jag skulle kunna lämna ett förslag till här? Jag har hört talas om att man direkt till luftfartsverket har lämnat förslag på hur man skulle kunna snabba upp utbildningen. Är kommunikationsministern beredd att kräva hållbarare långsiktiga prognoser från flygbolagen?
Herr talman! Jag kan bara på de sista frågorna svara att jag tror att man från luftfartsverket och även från bolagens sida är beredd att positivt pröva olika uppslag som kan finnas för att förbättra utbildningskapaciteten. Som jag angav i mitt svar har man redan beslutat att fördubbla den, men det kan finnas möjligheter att göra ytterligare insatser. När det gäller det senaste som Görel Bohlin sade vill jag bara konstatera att det är svårt att göra prognoser. Det är inte mer än drygt två år sedan som Görel Bohlin själv ställde frågor till den dåvarande kommunikationsministern med anledning av att hon tyckte att det fanns risk för att vi skulle få för många piloter här i landet. För några veckor sedan — alltså två år senare — hade Görel Bohlin och jag en liten diskussion om att det är brist på piloter. Det är alltså svårt att göra prognoser, i varje fall sådana som är tillförlitliga.